Fru talman! Det är bra att vi nu får en lag som reglerar användningen av genteknik. Vi socialdemokrater hade visserligen önskat att den skulle behandlas i samband med miljöbalken så att dess förhoppningsvis kommande regler om aktsamhet, skadestånd, ansvar och straff hade gällt, men den debatten får vi föra när ett förslag till miljöbalk så småningom kommer. Efter en uppskärpning av skrivningarna i utskottet har vi inte så många avvikande meningar om innehållet. Vi har fogat tre reservationer till betänkandet. Vår första reservation handlar om etikfrågorna. Vi vet ju alla hur känsliga dessa frågor är i allmänhetens ögon, och det är därför nödvändigt att de etiska bedömningarna görs på ett mycket tidigt stadium. Forskare blir lätt fartblinda. Genom krav på etik redan i förhandsbedömningen tvingar vi alla inblandade till eftertanke. Det är tråkigt att vi inte kunnat komma överens om denna för oss självklara fråga i utskottet, men kanske har kammarens ledamöter i övrigt mer insikt. Jag yrkar bifall till reservation 1. Den andra reservationen handlar om den föreslagna gentekniknämndens arbete. Vi anser att den av regeringen föreslagna nämnden får arbetsuppgifter och en sammansättning som är mycket begränsade jämfört med den nuvarande Hybrid-DNA-delegationens. Det är allvarligt. Exempelvis gäller det skyldigheten att till regeringen anmäla om något användningsområde kan ifrågasättas från etisk eller humanitär synpunkt eller att slå larm om samhällets tillsyn behöver utvidgas. Vi vill också understryka vikten av att nämnden får en bred sammansättning. Inte minst viktigt för verksamhetens trovärdighet är det att konsumenter, miljöorganisationer och folkrörelser blir representerade. Det stämmer också överens med EG:s intentioner om inhämtande av allmänhetens synpunkter. Jag yrkar bifall också till denna reservation. Slutligen anser vi i reservation 3 att det är nödvändigt med en utvärdering ganska snart. Före sekelskiftet bör regeringen för riksdagen redovisa hur lagen har fungerat. Vi står naturligtvis fast vid denna uppfattning, men här avstår jag från att yrka bifall till reservationen eftersom jag utgår ifrån att det vid sekelskiftet finns en regering som är intresserad av att lyssna på riksdagen.

Fru talman! Gentekniken är en av vår tids mest revolutionerande nyheter. Det låter kanske dramatiskt, men det är faktiskt så. Med gentekniken kan man nämligen på ett helt annat sätt än tidigare ändra levande organismer. Detta öppnar perspektiv som vi i dag bara kan ana oss till. Liksom en gång med datatekniken står vi på tröskeln till en häpnadsväckande utveckling. Jag vill först i några enkla ordalag beskriva vad genteknik egentligen är för någonting. Alla levande organismer består av olika gener. De olika generna ger skilda egenskaper. Gentekniken gör det möjligt att välja ut en gen som har en särskild egenskap, t.ex. motståndskraft mot kyla, och flytta över den genen från den ursprungliga organismen till en annan organism. På det sättet kan man programmera om mottagaren av genen så att den också får den aktuella egenskapen, motståndskraft mot kyla. Tekniken sätter egentligen inga gränser för detta. Man kan flytta gener från en sorts växt till en annan sorts växt eller från en växt till ett djur. Det är alltså möjligt att t.ex. flytta en gen från en tall till en fisk, om man nu skulle ha något intresse av det. En organism som har ändrats genom genteknik brukar kallas genetiskt modifierad organism. Möjligheten att på det här sättet ändra och programmera om levande organismer innebär att vi kan lösa många svårigheter runt om i samhället. Jag vill särskilt påpeka att vi kan få fram bättre och billigare läkemedel, vi kan komma till rätta med miljöproblem, vi kan skapa växter och djur med bättre livskraft och hälsa. Det här är bara några exempel på hur vi kan använda gentekniken gör att bygga en bättre framtid. Samtidigt aktualiserar gentekniken grundläggande etiska frågor om människans rätt att påverka djur och natur. Det säger sig självt att det måste finnas gränser för vad gentekniken kan få användas till. En oetisk användning skall naturligtvis inte få förekomma. Dessutom är det en allmän uppfattning att det finns en risk för att gentekniken kan hota människors hälsa och miljö. Vilka risker innebär det för den ekologiska balansen och den biologiska mångfalden om man släpper ut gentekniskt ändrade växter och djur? I dag kan ingen svara säkert på frågan. Det finns naturligtvis anledning att vara försiktig, även om det hittills inte har rapporterats några skador. Det gäller alltså att hitta en god balans mellan de olika synpunkter som gör sig gällande. Det är nödvändigt att samhället har en viss kontroll över användningen av gentekniken. Samtidigt får kontrollen inte lägga några hinder i vägen för en nyttig forskning och utveckling. Det är i allra högsta grad väsentligt att det finns goda förutsättningar i Sverige för en omfattande och bred forskning på genteknikområdet. Det är angeläget att Sverige också i framtiden kan upprätthålla ett gott forskningspolitiskt klimat. Tänk bara på vilken betydelse våra framgångsrika läkemedelsföretag och läkemedelsindustrin har! Riksdagen skall i dag fatta beslut om en lag om genetiskt modifierade organismer. Lagen skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1994. Fru talman! I den föreslagna lagen har en förnuftig avvägning gjorts av de olika aspekter som gör sig gällande. Det skall inte döljas att detta är en kompromiss -- en god kompromiss, tycker jag. I vissa frågor finns det skilda intressen. Att det här är en bra kompromiss visas av inte minst det faktum att alla politiska partier, som Inga-Britt Johansson sade, är överens om att vi skall anta förslaget till lag. Det är bara på några enstaka punkter som de socialdemokratiska utskottsledamöterna har ansett att det måste reservera sig. Lagen innebär att Sverige införlivar två EG direktiv om gentekniken och att våra regler därmed kommer att stå i samklang med vad som gäller inom EU. Att vi får samma regler som EU är ett betydelsefullt framsteg, som inte minst gynnar den svenska industrin. Den lag som nu skall antas reglerar användningen av genetiskt ändrade organismer, dvs. mikroorganismer, växter och djur vars genetiska material har ändrats med genteknik. Lagen är utformad som en ramlag med vissa grundläggande regler. De mer detaljerade bestämmelserna kommer att ges senare i specialförfattningar som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen kommer att bestämma. Lagen innehåller klara och tydliga regler för hur genteknisk verksamhet skall bedrivas, och den utgör ett effektivt men obyråkratiskt kontrollsystem. Först och främst innebär lagen att all genteknisk verksamhet skall bedrivas med försiktighet. Den som använder gentekniken skall alltid ta etiska hänsyn. Detta gäller laboratorieanvändning, utsättningar i miljön och produktion av gentekniska produkter. Lagen innehåller inte några generella krav på tillstånd för forskning eller för ren laboratorieanvändning, men den ger ändå regeringen möjlighet att besluta om sådana föreskrifter. Men det får i så fall bara ske om det verkligen behövs av hälso ller miljöskyddsskäl. Däremot krävs tillstånd för sådana verksamheter som skulle kunna vara farliga eller som kan ifrågasättas av etiska skäl. Det krävs tillstånd för att man skall få släppa ut genetiskt ändrade organismer i naturen. Om den gentekniska verksamheten innebär faror för naturen, får tillstånd inte ges. Verksamheten skall dessutom bedrivas etiskt för att ett tillstånd skall få lämnas. En speciell restriktivitet skall iakttas när det gäller gentekniskt ändrade djur. Likaså krävs tillstånd för att man skall få sälja varor som innehåller gentekniskt ändrade organismer, t.ex. vissa livsmedel. Ansökan om tillstånd skall prövas av olika fackmyndigheter som redan i dag har hand om motsvarande kontroll, t.ex. Jordbruksverket och Vid sidan av dessa fackmyndigheter inrättas genom lagen en särskild nämnd, Gentekniknämnden. Nämndens verksamhet skall vara rådgivande, dvs. att den skall yttra sig om de etiska bedömningar som skall göras enligt lagen. Den skall också samråda med de olika fackmyndigheterna när det gäller utfärdandet av specialförfattningar. Gentekniknämnden skall bestå av framstående forskare och ledamöter som från andra utgångspunkter kan bidra till de bedömningar som nämnden skall göra. Det står i betänkandet att de ledamöter som skall svara för den vetenskapliga kompetensen skall utgöra ett starkt inslag. Fru talman! Våra förhoppningar om en bättre framtid bygger på och förutsätter en dynamisk utveckling av teknik och vetenskap. Som jag sade inledningsvis kan vi med gentekniken komma att lösa många problem runt om i samhället och drastiskt förbättra våra levnadsvillkor. Samtidigt är det viktigt att gentekniken används på ett etiskt godtagbart sätt, inte minst för att den nya tekniken skall bli allmänt accepterad. Den föreslagna lagen om genetiskt modifierade organismer innebär en god avvägning av de olika synpunkter som gör sig gällande. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkande JoU29.

Fru talman! Vi tror ibland att förändringar i världen sker genom att kloka beslut fattas i riksdagen eller i andra parlament och att det är det som är avgörande för vilken riktning utvecklingen tar. Det är inte alltid på det sättet, för samhällets utveckling beror ju ofta på andra faktorer. Dit brukar man räkna det som kallas för de vetenskapliga och tekniska sprången. Jag tror att datatekniken har spelat en stor roll för samhällets utveckling på gott och ont. Det var ett tekniskt språng som innebar väldigt mycket för det moderna samhället. På liknande sätt är det naturligtvis med kärnklyvningen och kärntekniken. Vi fick hotet om ett globalt kärnvapenkrig, och vi fick möjligheterna att utvinna energi med stora risker genom en ny teknik. Detta har förändrat världen. Fru talman! Jag tror att gentekniken eller, som det riktigare borde heta, biotekniken kommer att innebära en större förändring än vad både datatekniken och kärntekniken sammantaget har inneburit. Jag tror att den nya tekniken i grunden kommer att förändra världen och samhällets utveckling, också detta på gott och ont. Den rymmer så väldigt mycket, men utgår på något underligt sätt från samma små byggstenar som bygger upp arvet. Vare sig det är människans, växternas, djurens eller rent av bakteriernas arv bygger det på samma fyra byggstenar som skapar generna. Med dessa byggstenar kan man alltså klippa och klistra numera. Man kan ändra generna, få insyn i generna, och man kan få insyn i arvet. Man kan få insyn i människans genetiska arv samt i växternas, djurens och bakteriernas arv. Just genom möjligheten att flytta egenskaper mellan olika organismer står vi inför en närmast revolutionerande utveckling. Starka egenskaper kan flyttas från en växt till ett djur och tvärtom. De egenskaper, som t.ex. växtförädlare under århundraden har arbetat för att åstadkomma, blir enklare att överföra med den moderna gentekniken. Som redan har berörts finns det också vissa risker med detta. Vi har sett hur man redan har lyckats manipulera ekosystem genom att flytta en organism från en plats på jorden till en annan. Flyttningen av kaninerna till Australien, fru talman, är ju det klassiska exemplet. Det stökade till sig litet i ekosystemet när man flyttade dit en organism som inte fanns där från början. Den flyttades dit och skapade oreda, bl.a. därför att den inte hade några naturliga fiender. Nu står vi inför en situation, där människan är på väg att släppa ut hundratals, tusentals, tiotusentals nya organismer på jordens yta -- organismer som inte har funnits här tidigare. Då kan man säga att det är ointressant att veta med vilken teknik detta sker. Skulle det ha varit annorlunda om människan kunde ha förändrat det genetiska arvet på annat sätt och flyttat ut det i naturen? Ja, därför att detta nu sker med väldigt hög hastighet, med precision och i mycket stor omfattning -- åtminstone ser vi en utveckling framför oss som kan innebära en mycket stor omfattning. Då är det självklart att samhället måste sätta ramar och gränser samt ange mål för den här verksamheten. Ramarna och målen skall rymma såväl etik, omsorg och miljö som naturligtvis också omsorg om forskningens berättigade krav på att söka kunskap samt hänsyn till de krav som kan komma från ett näringsliv som utnyttjar de nya kunskaperna och landvinningarna. Fru talman! Den här frågan har tidigare inte hanterats på det sättet i den svenska debatten och i det svenska arbetet. Först under de senare åren har diskussionen kommit i gång på allvar. Den lagstiftning som vi står i begrepp att fatta beslut om i dag har i mycket sitt ursprung i ett engagemang som Centerpartiet har visat i dessa frågor. Vi har under ett antal år drivit krav på att samhället skall ta sig an bioteknikfrågorna eller, som de nu har kommit att heta, genteknikfrågorna. Det skedde bl.a. i den genteknikberedning som avslutade sitt arbete för något eller några år sedan. Dessbättre kom det också till uttryck i den miljöskyddskommitté vars arbete just nu är inne i sin avslutningsfas. Fru talman! Jag skall inte söka strid på det området. Det glädjer mig att det har skett en förskjutning hos de övriga politiska partierna i riktning mot den åsikt som Centerpartiet har företrätt i debatten. Jag vågar säga att vi i dag kan glädjas åt resultatet av denna förskjutning och åt ett ökat samförstånd. Det material som Genteknikberedningen lade fram kunde -- om jag uttrycker mig försiktigt -- korrigeras i det arbete som så småningom redovisades i Miljöskyddskommittén. Det var rätt forum för att föra fram kravet på en sammanhållen lagstiftning och en myndighet, en organisation eller en kropp, som kunde ta ett övergripande ansvar för samhällets hantering av genteknik och bioteknikfrågorna. Fru talman! Jag är glad över att den här förskjutningen kunde ske. Jag är glad över att det gick att på det här sättet i dag nå fram till ett beslut som ligger väl i linje med den regeringsförklaring som den nuvarande regeringen avgav vid sitt tillträde. Där klargjorde man att det skulle till en lag som reglerar en ansvarsfull hantering av genteknik. Man kan naturligtvis diskutera några av de reservationer som finns fogade till betänkandet, men jag vill gärna säga att de inte på något sätt är avgörande. Inga-Britt Johanssons redovisning här i dag visar att det numera finns samförstånd i de här frågorna. Inga-Britt Johansson talade om att socialdemokraterna ville ha en större uppgift för den nu föreslagna gentekniknämnden som skulle ligga mer i linje med Hybrid-DNA-delegationens arbetsuppgifter. Jag tror inte att det är något problem. Den gentekniknämnd som nu föreslås kommer att visa sig väl så kraftfull i sitt arbete. Inga-Britt Johansson borde snarare se på hur hennes partikamrater har skött de arbetsuppgifter som Hybrid-DNA-delegationen har med avseende på att vara försiktig i användningen av den nya tekniken och det nya arbete som följer med gentekniken. Inga-Britt Johansson menade att det skulle göras en utvärdering kring sekelskiftet. Jag tror att det kommer att ske naturligt. Gentekniken och biotekniken kommer att ta stora språng framåt bara under de närmaste åren. Det innebär att gentekniken och biotekniken förs in som en vital del i samhällsdebatten när det gäller växter och djur och självklart också när det gäller människan.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
Fru talman! Jag hörde ett radioprogram där man diskuterade den här lagen. Det råder skilda uppfattningar om huruvida den behövs eller inte. En av de uppfattningar som framfördes i programmet var att regeringen hade lagt fram det här lagförslaget för att Lennart Daléus skulle få lämna sitt testamente innan det är dags att byta regering i höst. Det lät nästan så på honom nu också. Han undvek noggrant att komma ihåg att beredningen för att förbereda lagstiftningen ju tillsattes 1989 eller 1990 av den förra, socialdemokratiska, regeringen. Samförståndet om att det behövdes reglering är ingenting som har tillkommit under den senaste perioden. Det har snarare varit svårt för den nuvarande regeringskonstellationen att komma överens om att få fram ett lagförslag. Jag förstår inte, Lennart Daléus, varför man inte vill få in de etiska bedömningarna i ett tidigt skede. När jag läser utdrag ur jordbruksutskottets betänkande från 1989/90 ser jag att man var mycket noga med att påpeka behovet av de etiska bedömningarna. Vi vet att forskare lätt blir litet fartblinda. Om vi kan få dem att redan på ett mycket tidigt stadium, genom litet eftertanke, ta med de etiska bedömningarna är mycket vunnet. Därför har vi föreslagit i vår reservation 1 att detta skall tas in i lagtexten.
Herr talman! Inga-Britt Johansson behöver inte vara så orolig över huruvida det här lagförslaget är mitt testamente eller inte. Jag har inte för avsikt att skriva något testamente och inte heller att dö för att den här lagen skall kunna antas. Det är inte därför som den finns. Den finns därför att man numera gör den seriösa bedömningen i -- vågar jag hoppas -- alla partier, att de här frågorna förtjänar ett rejält utrymme i samhällsarbetet. Inga-Britt Johansson vet lika väl som jag att den genteknikberedning som tillsattes, låt vara av en tidigare regering, tillsattes under tryck av framför allt de åsikter som Centern länge har fört fram kring de här frågorna. Jag tror inte att Inga-Britt Johansson vill låta påskina att genteknikfrågorna skulle vara frågor som Socialdemokraterna har gått till storms för att driva. Hon behöver bara se på det socialdemokratiska ställningstagandet i Genteknikberedningen för att se hur falskt detta tal klingar. I själva verket var det Justitiedepartementet som hade hand om utredningen. Det ser vi nu i efterhand. Det kan så här i efterskott tyckas vara litet onödigt försiktigt uttryckt, men resultatet har blivit bra. Som vi hörde tidigare är det här en kompromiss. Men man har fått fram ett material att stå på, någonting att ha utgångspunkt i. Det är att gå litet för långt att säga att etikfrågorna är borta från hanteringen bara därför att de inte finns med bland kraven när det gäller förhandsbedömning av skador. Det står mycket tydligt i lagen att etikbedömningarna skall göras av regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar om. Etikfrågorna är inte borta från det här arbetet. De är borta från den paragraf som talar om en förhandsbedömning av skador. Det är något helt annat. Jag vill gärna sluta med att säga att det dess bättre råder ett rejält samförstånd kring att de här frågorna nu förtjänar en särskilt lagstiftning och en särskild, kraftfull rådgivande myndighet. Det är bra. Jag är glad över att flera av de andra partierna har ändrat sig.
Fru talman! Jag tycker att etikbedömningen skall finnas med även när det gäller förhandsbedömningen av skador. När allmänheten diskuterar och ifrågasätter den här verksamheten kommer de etiska frågorna väldigt ofta i förgrunden. Det är därför som vi vill ha in dem. Jag glömde en sak i min förra replik. Jag är inte särskilt orolig för det arbete som Gentekniknämnden kommer att få utföra, därför att vi efter valet i höst naturligtvis kommer att ha möjlighet att se till att den får både den sammansättning och de abetsuppgifter som vi tycker att den skall ha.
Fru talman! Det blir egentligen litet för tunt om jag nu skall replikera för sakens skull. Det är uppenbart, Inga-Britt Johansson, att etiska hänsyn enligt den här lagstiftningen skall tas, även om det inte är inskrivet i 5 §. Detta framgår mycket tydligt i 1 § i lagen. Därmed är just de krav som vi länge ställt beträffande miljöhänsyn och etiska hänsyn tillgodosedda. Jag märker, fru talman, att samstämmigheten här är mycket stor numera, även om det förekommer en liten verbal skärmytsling. Jag är glad över enigheten här.
Fru talman! Det är glädjande och tillfredsställande att riksdagen nu skall besluta om en övergripande lagstiftning om genetiskt modifierade organismer. Det här ligger helt klart i linje med den reservation som kds hade i Genetikkommittén för några år sedan, vilket Lennart Daléus redan har berört. Det ligger också helt i linje med det förslag som Miljöskyddskommittén lagt fram -- dvs. det majoritetsförslag som fanns om den här typen av lagstiftning. I det sammanhanget ställer jag mig litet undrande just till Socialdemokraternas agerande -- man har ju senare lämnat Miljöskyddskommittén -- när det bl.a. hänvisas till att de förslag som Det här är just ett sådant förslag som vi nu får realiserat. Den här lagen syftar till att skydda hälsa och miljö och till att säkerställa att etiska hänsyn tas vid hanteringen av genetiskt ändrade organismer. Jag tycker givetvis att det är en styrka hos den här nya lagen att det t.ex. i 4 § om aktsamhetskraven sägs att etiska hänsyn skall tas, och därvid skall beaktas att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är knuten till ett förvaltaransvar. Förvaltaransvaret är ju grundläggande för Kristdemokraternas programarbete. Här kommer nämnda tankesätt mycket tydligt fram i en ny lagstiftning som berör just hur vi hanterar växter och djur. Detta är mycket positivt. Skrivningarna om tillstånd vid avsiktlig utsättning är också mycket tydliga. Det står i 7 § mycket tydligt att tillstånd får lämnas endast om den verksamhet som ansökan avser är godtagbar från hälso och miljöskyddssynpunkt och etiskt försvarbar. Detta är en mycket tydlig skrivning. Jag tycker att det är starkt av fyrklöverregeringen att den har kunnat lägga fram det här lagförslaget. Som i all politisk verksamhet är det fråga om ett kompromissarbete -- man både ger och tar. Men den här produkten är något att vara stolt över. Vi har, precis som Lennart Daléus sade, tagit ett första steg när det gäller att få en lagreglering till stånd. Vidare är det positivt att det i stort sett råder enighet kring det här förslaget. De socialdemokratiska reservationerna är närmast att se som randanmärkningar. Detta ser jag också som en styrka för framtiden. Fru talman! Inga-Britt Johansson tar redan nu ut valsegrar. Men det skall man kanske vara något försiktig med. Vem som så småningom kommer att utse folk till den föreslagna nämnden återstår att se. Debatten måste ändå handla om föreliggande betänkande och den enighet som finns om detta och som är mycket positiv. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Den släng som Dan Ericsson i Kolmården gav mig i början av sitt anförande skulle jag vilja ha en förklaring till. Han hänvisade nämligen till Miljöskyddskommitténs arbete. Men i Miljöskyddskommittén var vi eniga om att det här skulle regleras inom miljöbalkens hägn. Om regeringen hade fullföljt den idén skulle det ha inneburit att de regler som förhoppningsvis kommer att finnas i miljöbalken när det gäller aktsamhet, skadestånd, ansvar och straffsatser också hade gällt här. Men det sägs inte ett ord om det i den här lagstiftningen. Skall vi alltså åberopa Miljöskyddskommitténs arbete, Dan Ericsson, är det här långt ifrån vad vi där var överens om.
Fru talman! Arbetet med den nya miljöbalken pågår ju. Men det väsentliga måste väl vara själva sakinnehållet. I förslaget från Miljöskyddskommittén fanns med ett mycket tydligt kapitel om denna lagreglering, som vi nu får beslutad här i riksdagens kammare. Det är vad jag pratar om. Det är alltså det reala utfallet. Vi får alltså en lagreglering, något som vi var överens om i Miljöskyddskommittén. Det är det som är det positiva.
Fru talman! Ja, det är positivt. Vi har inte sagt emot på den punkten. Men när Dan Ericsson i Kolmården åberopar Miljöskyddskommitténs arbete vill han undvika att tala om att vi, om det här togs med i miljöbalken, skulle ha fått de andra reglerna, som det nu inte finns ett spår av. Detta är en stor brist. Det måste väl Dan Ericsson ändå hålla med om.
Fru talman! Återigen vill jag säga att det är sakinnehållet som är det väsentliga. Nu får vi denna lagreglering och den har den inriktning som Miljöskyddskommittén arbetade för. Det positiva nu är att det finns en enighet här. Det fanns ju inte en total enighet i Miljöskyddskommittén kring denna lagreglering, men nu finns det alltså en sådan.
Fru talman! Vi tar i dag ställning till en lag om genetisk modifiering av organismer med hänvisning till EES-kraven. Det är tydligen så att Centern även här har fått som man har velat i regeringen. Det är ju en överdriven centermodell som vi här ser. Vi är tveksamma och tycker att man har gått väl långt. EES-kraven har inte alla de ingredienser som man har lagt in i den här propositionen. Vi ser faror i detta. Vi anser att Sverige bör ha samma regler som omvärlden. En av grundtankarna är ju att vi kan vara med och konkurrera när det gäller att behålla forskare och att få företagen att blomstra och stanna kvar i vårt land. Då tänker jag naturligtvis på läkemedelsindustrin. I dag har vi en väldigt framskjuten placering. Men om man börjar rubba på det här för mycket kan vi tappa hela den biten. Som vi ser saken kan vi förlora väldigt många jobb när vi i stället kan vinna jobb om vi så att säga är kloka. Det handlar också om stora inkomster för landet om vi behåller och utvecklar den här industrin. Vi har kunnat gå med på skrivningen därför att vi har fått med en text i förslaget som är till gagn för läkemedelsindustrin. Vi tror att det därmed finns vissa möjligheter att ta hänsyn till den. I stället har vi fått svälja tveksamheterna här, som jag sade. Det som också är intressant med läkemedelsindustrin är ju att andra näringar därmed föds vid sidan av -- något som man kanske inte tänker på. Det är alltså väldigt viktigt att vi behåller en hög nivå här och att vi går framåt i stället för bakåt. Sedan till frågan om att livsmedel bör vara märkta. Det tycker vi att de skall vara. Det kan vara en del i en framtida insyn från den vanliga människans sida att sätta gränser för när det går för långt. Man har alltså insyn och kan se innehållet. Vidare talas det väldigt mycket om etisk hänsyn. I framlagda proposition saknar jag litet grand att man inte tar hänsyn till djurskyddet i fråga om inhysning av försöksdjur. Där tycker jag att det finns en hel del att göra. Jag vet inte riktigt varför det inte tas upp. När det gäller djurskyddslagen görs ju undantag för sådana här saker. Vi menar att det långsiktiga lidande som det innebär för djuren att i åratal sitta i små burar borde ha tagits med här. Man borde ha tittat på sådana saker också när det gäller den etiska hänsynen. Det är ju inte bara den operativa verksamheten som bör gå in under nämnda paroll.
Herr talman! Jag blir ofta litet orolig när jag hör Max Montalvo göra avvägningar mellan å ena sidan omsorgen om miljön, å andra sidan omsorgen om delar av det svenska näringslivet. Vägledande för Max Montalvo brukar vara ett ganska ohämmat försvar för näringslivets villkor, på bekostnad av miljöomsorgen. Men den här gången har man från Ny demokratis sida, trots denna grundinriktning i Ny demokratis miljösyn, uppenbarligen gjort en del kompromisser och kommit fram till ett ställningstagande som innebär att man är med på att sätta upp regler för den här nya tekniken och dess utveckling. Jag tycker, herr talman, att det är glädjande att detta ställningstagande till slut blev resultatet av Ny demokratis funderingar.
Herr talman! Detta lät ju trevligt. Det enda som jag hakade upp mig litet grand på var att Lennart Daléus sade att vi har en litet avvikande syn på miljöpolitik, djurskyddsomsorg och sådant i allmänhet. Det är helt fel. Skillnaden är bara den att vi vill att de åtgärder som vi ansluter oss till skall vara konkreta. Att vi många gånger har opponerat oss beror på att Centermodellen i miljöfrågor och liknande frågor ofta är mycket flummig. Vi vill ha mera konkreta åtgärder.

Herr talman! Jag kommer kanske inte att vara lika positiv som föregående talare, som har rosat gentekniklagen. Jag tycker att lagen borde ha begränsats till de krav som ställs i EES-avtalet. Man borde ha låtit bli att införa en längre gående lagstiftning för Sverige än för det övriga EES Gentekniken är, som mycket riktigt har framhållits, en av de stora utmaningarna för framtiden. Med genteknik får vi möjligheter att komma till rätta med flera av mänsklighetens stora sjukdomsgissel. Vi får möjlighet att förbättra försörjningen och att minska belastningen på miljön. Det är ett område som har en utvecklingspotential som kan ge oss arbetstillfällen och en möjlighet att behålla vår svenska välfärd. Samtidigt innebär gentekniken att man kan göra ingrepp i vad som kanske är livets kärna. Det väcker naturligtvis stor oro hos många människor. Oron blir inte mindre av att området är sakligt svårgenomträngligt och kräver stora faktakunskaper. Vi får inte låta känslorna skena i väg med oss. Vi måste ta både genteknikens möjligheter och oron inför den nya tekniken på allra största allvar. Regering och riksdag har här ett stort ansvar. Det bekymmersamma är att varken regeringen eller jordbruksutskottet tar det ansvaret. Trots att både forskare och företrädare för industrin har uttryckt en stark oro för att den nya lagens utredningskrav när det gäller innesluten användning kommer att verka hämmande på forskningen och trots att utskottet i betänkandet medger att utredningskravet i 5 § kan bli onödigt betungande eller hämmande för forskningen, nöjer man sig med att hänvisa till möjligheten att göra undantag när lagen skall tillämpas. Enligt min mening skall riksdagen när den stiftar lagar också precisera omfattningen och inte onödigtvis skapa osäkerhet om lagens tillämpning. Tolkningen av de grundläggande principerna får inte överlåtas till regering eller myndigheter. Hur kommer regeringen t.ex. att tolka formuleringen i lagens 3 § om att den ''får meddela föreskrifter om undantag''? Det blir ju beroende av vilken regering och vilka regeringsmedlemmar som vi har. Blir det EU:s undantag som kommer att styra? Tycker vi i Sverige i så fall att det är bra? Jag anser inte att motionerna, som det uttryckts i betänkandet, blivit delvis tillgodosedda. Jag menar att utskottet helt enkelt har struntat i att ta hänsyn till dem. Gentekniknämnden har av regeringen bedömts som så viktig att dess existens nu regleras i lagen. Enligt min mening är det då logiskt att Gentekniknämndens ansvar, befogenheter och sammansättning likaledes föreskrivs i lagen. Att som nu föreslås överlämna till regeringen att meddela föreskrifter för nämnden medför en risk för att nämnden inte kan verka på ett självständigt sätt mot regering och myndigheter. En av nämndens uppgifter är att vara larmklocka om något område inom gentekniken, nationellt eller internationellt, kan ifrågasättas ur etisk eller humanitär synpunkt. En annan uppgift gäller information till allmänheten om genteknikens utveckling och hur den påverkar människor i rollen som medborgare och konsument, som arbetstagare men också som arbetsgivare. Sådan information behövs för att intresset för och debatten rörande bioteknik och genteknik skall hållas vid liv. När det gäller nämndens sammansättning är det viktigt att förstå att nämndens trovärdighet måste vara hög både i forskarvärlden och hos allmänheten. Den måste -- precis som Genteknikberedningen föreslagit -- ha företrädare för forskare, för myndigheter och för riksdagen liksom också för industri, arbetsliv, konsumenter och folkrörelser. Vi hade fått kravet på denna breda sammansättning av Gentekniknämnden tillgodosett, om lagen hade inneburit att Hybrik-DNA-delegationen skulle ändra namn till Gentekniknämnden. Det är just detta krav som framförs i den socialdemokratiska reservationen nr 2. Vi får nu en lag som medför att vi införlivar två EG direktiv om genteknik i svensk rätt. Det naturliga och enkla hade varit att hela lagen fick träda i kraft vid samma tidpunkt, nämligen den 1 januari 1995. Det är därför något förvånande att både regering och utskott vill att delar av lagen skall träda i kraft redan om en knapp månad. Man undrar: Varför denna brådska? Man får intrycket att vi lever i helt laglöst land på detta område, och så är ju inte fallet. Vi har en bra kontroll -- även om den kan bli bättre -- på både forskning och industriell användning. Herr talman! Som avslutning vill jag gärna ha sagt att det är beklagligt att det arbete som lagts ned i Genteknikberedningen inte har fått ett större genomslag i lagstiftningsarbetet. Underlaget för beredningens ställningstagande har ändå utarbetats av landets främsta experter på bioteknik och genteknikområdet liksom också på det etiska området. Trots den tvivelaktiga behandling genteknikfrågorna fått i det lagförslag som vi nu behandlar, nöjer jag mig med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 2.
Herr talman! Inger Hestvik säger nu att forskare och tekniker på det här området är oroliga över de utredningskrav och andra krav som ställs i denna lagstiftning. Jag har också sett uppgifter om detta i tidningarna. Jag är litet förvånad över detta resonemang som förts från åtminstone delar av forskarvärlden -- den är inte rakt igenom homogen. Man får faktiskt intrycket att det gäller en oro över samhällets möjligheter att utöva insyn och att sätta upp ramar för verksamheten. Man kan verkligen inte alltid sympatisera med ett sådant agerande. Man blir lätt orolig för att dessa delar av forskarvärlden vill stå för sig själva och vill ha ett eget mandat. Det kan rimligen inte vara riktigt. Inger Hestvik frågar: Varför denna brådska? Jag tyckte, herr talman, att det var litet tråkigt när Sverige i EES-förhandlingarna begärde och även fick igenom att vi skulle få dröja ända till 1995 med att anta den strängare lagstiftning på detta område som finns i EG. Det visar att Sverige faktiskt ligger efter på detta område och därmed har alla skäl att skynda på för att hinna i kapp. Herr talman! Möjligheterna att få en sammansättning i Gentekniknämnden som tillgodoser kraven på insyn och deltagande från olika organisationer finns naturligtvis i det förslag som vi i dag tar ställning till, och det förtjänar också att sägas. Herr talman! Det rörde sig mycket om relationer till känslor. Inger Hestvik var orolig för att känslorna skulle skena i väg. Frågan är bara vems känslor, om det är känslorna hos dem som är euforiska inför den nya tekniken eller känslorna hos dem som är litet oroliga och vill vara försiktigare. Vi kanske skulle precisera vems känslor det är fråga om. Herr talman! När det gäller EU måste jag ställa en fråga till Inger Hestvik. Hon sade i sin inledning att det borde vara så att EES-avtalet skall räcka. Vi skall inte gå längre än vad EES-avtalet kräver. Låt mig fråga Inger Hestvik: Är det en generell attityd från socialdemokratin när det gäller relationen till EU och EU:s arbete? Gå inte längre, håll igen, stå kvar, bromsa, ta inga nya initiativ -- är det socialdemokratins förhållningssätt till EU?
Herr talman! Jag tänker inte ta upp den kastade handsken och utmana Lennart Daléus i en EU debatt. Jag tror att vi står på olika grund där. En sak är klar när det gäller de regler som vi diskuterar i dag. I EES har man inte skyldighet att harmonisera reglerna förrän den 1 januari 1995. Många länder i Europa har över huvud taget inte tagit ställning till dessa lagar. Vad jag förstår håller EG på att omvärdera dessa regler. Skall vi då vara först på plan? Jag tycker att det är riktigt i fråga om reglerna. Precis som Lennart Daléus vill jag ha en reglering av dessa områden. Det är viktigt att vi får det. Jag känner ibland också oro för vad detta kan leda till. Men vi måste behålla litet sans och förnuft när vi skriver lagar. Det är otvivelaktigt så att vi går längre än vad EES-avtalet kräver av oss. Vi går längre när det gäller den etiska bedömningen och växter och djur. Jag tycker att vi hade kunnat nöja oss med ett första steg, att anta de krav som direktiven 219 och 220 ställer på oss. Det hade räckt med det. Det är svårt med de etiska bedömningarna. Det är svårdefinierat. Vad menar vi med etik? Lennart Daléus har precis som jag deltagit i Genteknikberedningens arbete. Vi har haft etikerna där. Vi har diskuterat och funnit att det svåraste området av alla är de etiska bedömningarna. De är många gånger så individuella. Vi har ju t.ex. den etiska bedömningen i u-landsdebatten. Är det fel att genmanipulera en inhemsk växt för den svenska marknaden, som i och med det kan ersätta en växt som vi importerar från ett u-land? Är det oetiskt? Det är en aspekt som vi måste ta ställning till. Gentekniknämnden får ett väldigt svårt uppdrag framöver. Nämnden måste ena sig om en etisk analysmetod, så att vi får gemensamma värderingar. Det måste bli så att man å ena sidan ställer vetenskapligt värde och allmännytta mot å andra sidan de risker som finns om man går med på vissa försök.
Herr talman! Inger Hestviks inlägg visar dess värre på att vi även i fortsättningen kan vara litet oroliga för den breda uppslutningen bakom grundvärderingarna när det gäller denna lagstiftning. Det finns uppenbarligen andra synpunkter företrädda i socialdemokratin. Jag tycker ändå att vi skall vara glada över att den ståndpunkten partiet uppenbarligen har kommit fram till är att denna lagstiftning med dess utformning är riktig, för att inte säga nödvändig. Jag håller med om att etikfrågorna är svåra. De kommer att vara bland det svåraste i Gentekniknämndens arbete. Det uppmärksammades också i Miljöskyddskommitténs arbete, svårigheterna med etikfrågorna på detta område. Herr talman! Jag förstår ändå inte Inger Hestviks resonemang kring EU och EES, som ju är bärande. Det Inger Hestvik säger gör mig orolig. Jag menar allvar. Är det socialdemokratins ståndpunkt att vi inte skall vara först på plan? Vi skall inte gå längst. Vi skall inte ligga i frontlinjen i arbetet med denna miljöfråga, och möjligen inte heller i andra miljöfrågor i EU:s arbete. Vi skall vänta tills de andra har klivit in, tagit ansvar och prövat lagstiftningen. För mig är det ett fullständigt bakvänt sätt att se på miljöarbetet i allmänhet och nalkandet till EU i synnerhet. Detta förvånar mig verkligen. Det finns uppenbarligen avgrunder mellan våra synsätt i fråga om hur vi skall förhålla oss till det europeiska miljöarbetet. Jag är ledsen för det.
Herr talman! Jag tror att Lennart Daléus drar litet för stora växlar på mitt anförande. Det är klart att vi skall ligga i frontlinjen, som vi gör på så många områden, i arbetet med att se till att vi får säkerhet i vårt samhälle i fråga om forskning och industriell framställning. Det jag vänder mig emot är resonemanget att genteknik skulle vara så speciellt, något utöver vanlig teknik, att man absolut skall ha särskilda regler på alla de områden där genteknik kan tänkas komma in. Efter många års genteknikforskning har vi insett att det mesta i genteknik och bioteknik är ofarligt. Man har kontroll över det. Det är inte något som gör en orolig. Men möjligheterna finns att utveckla gentekniken mot farliga vatten. Möjligheterna finns, och det är mot dem vi måste sätta upp en spärr. Jag vänder mig mot att man utpekar gentekniken som en teknik som är farlig, som skall väcka oro hos människor. Gentekniken måste få samma fördelar eller nackdelar som annan teknik inom industrin. Jag tror att vi ur miljösynpunkt borde trycka på många gånger för att man skall använda genteknik och bioteknik i stället för annan teknik, som kanske är miljöförstörande. De krav som ställs här på t.ex. avgifter kan bromsa utvecklingsmöjligheterna för små bioteknikföretag. Jag tycker att vi borde kunna vänta med att avgiftsbelägga tillståndsprövning, tills bioteknikföretagen -- vår framtid -- har kommit i gång i sitt utvecklingsarbete.

Herr talman! Äntligen finns det på riksdagens bord ett förslag om lagstiftning rörande avancerad bioteknik att ta ställning till. Det har tagit tid. Det är tio år sedan Gen-etikkommittén lade fram sitt betänkande Genetisk integritet, som rörde användning av genteknik på människan. Det är fortfarande inom det medicinska området som dessa tekniker dominerar. Men utvecklingen är snabb när det gäller t.ex. djurhållning och växtskydd. I USA diskuterar man livligt förekomsten av en tomat som kallas ''Flavour Saver'', som har blivit genetiskt förändrad för att behålla sin fräschör och smak längre. Vid framställningen av tillväxthormonet BST ,som skall öka mjölkproduktionen hos kor, har man också använt genteknik. Det är naturligtvis svåra frågor det handlar om. Diskussionen här i dag har också visat spännvidden i debatten. Det kan vara alltifrån de etiska frågeställningarna -- vad får människan göra, i moralisk mening, och vad får hon låta bli att göra, när hon kan hjälpa sina medmänniskor eller lösa något svårt problem? Det är de ekologiska frågeställningarna. Vilka risker löper naturen på lång sikt? Det kan handla om mycket lång sikt. Effekterna av genetiskt förändrade organismer som frisläpps i naturen i dag kanske man ser om många hundra år. Hade vi över huvud taget någon chans att förutse det? Å andra sidan, vilka möjligheter finns det att lösa andra typer av miljöproblem som vi redan har ställt till, eller att undvika att skapa miljöproblem? Det gäller inte minst de ekonomiska frågeställningarna, som också har belyst här i debatten i dag. Det kanske ännu inte ligger så mycket i den praktiska verkligheten, men i framtiden finns enorma förväntningar på vad utvecklingen av dessa tekniker skall komma att betyda ekonomiskt -- för löntagare, företag och länder. Det finns naturligtvis inget enkelt svar på alla dessa frågor. Jag måste säga att jag reagerar när Inger Hestvik säger att en av Gentekniknämndens uppgifter blir att se till att vi får gemensamma värderingar. Det tror inte jag. Jag tror varken att det är möjligt eller önskvärt att vi någonsin skall få gemensamma, likadana värderingar. Jag tror däremot att det är absolut nödvändigt att vi ständigt håller dessa frågeställningar levande. Det är oerhört angeläget och bra att vi med detta förslag till lagstiftning just nu belyser att de etiska frågeställningarna ständigt skall finnas närvarande -- i den allmänna bedömningen och i de enskilda tillståndsprövningarna. Jag tror att vi ständigt måste hålla den diskussionen levande och naturligtvis ständigt också i skenet av nya kunskaper och nytt kunnande värdera våra tidigare ståndpunkter. Den nya lagstiftning om genteknik som riksdagen i dag har att besluta om är en nödvändig om än inte tillräcklig grund för den diskussionen. Andra länder har varit snabbare: USA och i Europa Danmark och Tyskland, som i sin tur bidrog till att EU skaffade sig en reglering på området. Det har i sin tur nu bidragit till att vi också har snabbat på. Jag delar inte uppfattningen att den svenska lagstiftningen skulle vara i någon mening längre gående än den som man har inom EU. Jag skulle snarare vilja säga att det i dag, med tanke på det förslag som ligger på riksdagens bord, är ganska oklart hur långt vi i praktiken kommer att gå i vår reglering. Jag tycker att en samlad lagstiftning är en bra modell. Det har varit min uppfattning i frågan under de år jag har arbetat med den, vilket är den tid som jag har varit här i riksdagen. Man borde åtminstone försöka samla de grundläggande frågeställningarna kring genteknik i en lagstiftning. Givetvis skall olika sektorsmyndigheter ha stort ansvar för att utöva tillsyn och kontroll. Jag tycker att den modell man har valt i detta lagförslag är bra. Jag tycker att det är mycket bra att man inrättar en gentekniknämnd och att man ger den vida uppgifter. Jag har inte tolkat förslaget så, att nämnden har mer begränsade uppgifter än den gamla delegationen -- snarare tvärtom. Men jag vill gärna instämma i de krav som har väckts på att Gentekniknämnden skall ha en sammansättning som speglar bredden. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2. Med detta, herr talman, är det slut på berömmet. Jag tänker övergå till mer kritiska ståndpunkter. Miljöskyddskommittén, som är en av de utredningar och kommittéer som har yttrat sig i dessa frågor, skilde i sitt förslag inte principiellt på kraven när det gäller insluten användning, dvs. användning i laboratorier, och frisläppande av organismer i naturen. Jag delar den uppfattningen. Det finns inte skäl att ha ett principiellt tillståndskrav för sådana organismer som skall frisläppas i naturen, men inte när det gäller innesluten användning. Meningen är inte att man skall krångla till det för de verksamheter som redan sysslar med innesluten användning, som är väl etablerade och vars effekter vi känner till och bedömer inte utgöra några risker. Anledningen till att man bör ha ett principiellt likartat tillvägagångssätt -- naturligtvis med dispens och undantag för de områden där vi i dag vet att det inte har uppstått några risker -- är att syftet med lagstiftningen är att den skall vara förebyggande. Om regeringen eller myndighet som regeringen föreskriver i efterhand skall komma in och säga att det behövs tillstånd för verksamheter som har visat sig ha effekter på miljön och hälsan, har hela den förebyggande aspekten gått förlorad. Om lagstiftningen skall förebygga risker måste det naturligtvis vara så, att man kräver tillstånd så länge man bedömer att man inte känner till effekterna av en ny tillämpning. Man häver det tillståndskravet när man anser att det inte finns någon risk. Jag tycker alltså att man har valt en felaktig väg i förslaget, och jag har tagit upp det i min motion. Jag tycker egentligen att ramlagar i allmänhet ofta ställer till problem. Denna ramlag gör det i all synnerhet. Den lämnar så erhört mycket till den fortsatta tolkningen. Det har pratats om att denna lagstiftning skulle vara någons testamente. Det jag ser som en risk är snarare att en så vag ramlag som ger kommande regeringar så stora möjligheter att tolka kan vara en grund för att urholka lagstiftningen på ett sätt som inte har varit avsett. Jag tycker kanske att Inger Hestvik i dag litet grand bekräftar de farhågorna. Jag tycker också att den socialdemokratiska motionen är bärare av en väldigt kluven inställning. Å ena sidan vill man i förhandsprövningen föra in krav också på redovisning av etiska aspekter. Jag tycker att det är bra. Men motionen innehåller också ett krav på förhandsprövning av ett mycket mindre antal ärenden. Den inneslutna användningen skall undantas från denna granskning. Man vill alltså utöka förhandsprövningens omfattning, men man vill begränsa det antal ärenden där den skall bli aktuell. Man anser sig uppenbarligen ha fått det kravet tillgodosett i utskottets betänkande, eftersom man inte har reserverat sig på den punkten. Det stärker mig i farhågan om att lagen kan komma att leda till många tolkningstvister. Lagtexten är vag. När myndigheter och rättsväsende i framtiden skall uttolka lagen får man gå till förarbetena. Jag befarar att det finns en risk för att det som i texten kan te sig som starka krav på prövning och förhandsgranskning i realiteten inte kommer att bli det. Jag hoppas att det är en obefogad farhåga. Visst skall vi ge utrymme för forskning och utveckling på detta oerhört viktiga område, men syftet med lagstiftningen är också att vi skall försöka begränsa eventuella risker. Jag vill också kort belysa ett område där det också finns tolkningsproblem. Medan vi nu fokuserar intresset på det vi vet är nya tekniker, är vi inte alls lika intresserade av vad som händer med det vi tror är traditionella, beprövade tekniker. Herr talman! Vi pratar om växtförädling och husdjursavel. Det går i dag faktiskt inte till på det sätt vi kanske föreställer oss att det gör. Det finns en oerhört avancerad embryoteknik där man plockar ut och klonar ägg och stoppar in 2, 4, 6 eller 8 embryon till t.ex. en ko i fostermödrar. Man har kommit långt ifrån den traditionella aveln. Där finns det minst lika viktiga etiska och andra spörsmål som vi borde fundera över. Jag tror att det blir en viktig uppgift för Gentekniknämnden att i den meningen vidga sitt ämnesområde och se till att föra den etiska diskussion som vi nu i och med gentekniken uppmärksammar också på de områden där tekniken har utvecklats från ett annat håll. Den tekniken är egentligen lika ny, fast den tog sin utgångspunkt i traditionella metoder. Då blir det återigen viktigt med Gentekniknämndens sammansättning. Det är också viktigt att nämnden kan arbeta med utbildning och information, t.ex. till riksdagsledamöter, lärare och andra viktiga grupper som i sin tur skall informera andra människor. Sist, herr talman, vill jag beröra en sak som faktiskt upprör mig litet. När riksdagen våren 1991 behandlade frågan om användning av genteknik på människa -- det var socialutskottet som gjorde det -- gjorde riksdagen ett tillkännagivande. Det begärdes att regeringen skulle komma tillbaka och förklara hur man skall hantera de problem som kan uppstå för den enskilda människan i relation till arbetsgivare eller försäkringsbolag som använder sig av genetisk information för att försämra försäkringsvillkor eller för att inte anställa en människa. Riksdagen tyckte 1991 att det var viktigt att se till att skydda den enskilda människan i den relationen. Löntagaren är den svagare parten på arbetsmarknaden, och försäkringstagaren är det i förhållande till försäkringsbolaget. Regeringen har inte efterkommit den begäran. Man har inte kommit med något sådant förslag. Jag tyckte att det just därför att propositionen inte behandlar de frågorna fanns anledning för riksdagen att påminna regeringen om sitt krav. Utskottet har avslagit den begäran. Jag tycker att vi genom detta dels lämnar människor i sticket, dels undergräver riksdagens egen auktoritet. Riksdagen tar upp en oerhört viktig fråga och begär ett agerande från regeringen, och regeringen struntar i det under ett antal år. Om riksdagen då bara låter saken falla har man också sagt att regeringen inte behöver bry sig om de tillkännagivanden som görs i fortsättningen, för de spelar ingen roll. Då undergräver riksdagen verkligen sin egen auktoritet. Jag tycker att det är mycket mycket beklagligt. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Annika Åhnberg var en av de tre reservanter -- de andra var jag själv och kdsrepresentanten i Genteknikberedningen -- som argumenterade för lagarbete, för en organisation av arbetet och inte minst för en etisk och miljömässig inriktning. Den tanken har nu via Annika Åhnbergs arbete där och hennes anförande här i kammaren präglas av hennes förmåga att ta till sig och arbeta med denna fråga och andra stora och viktiga samhällsfrågor. Jag säger detta eftersom jag förstår att det är den sista debatten i denna kammare som Annika Åhnberg deltar i, i varje fall på några år. Det förtjänar att sägas att hennes anförande här i dag liksom många tidigare präglas av saklighet och engagemang kombinerat på ett mycket bra sätt. Jag hoppas att Annika Åhnberg får möjlighet att arbeta med denna fråga och andra sakfrågor på andra arenor. Herr talman! Annika Åhnberg pekar också på att det finns många viktiga fortsatta arbetsuppgifter, om man uttrycker det försiktigt, för såväl regering som riksdag. Det gäller att ange mål och riktning med varsamhet i denna stora stora, nya sakfråga.
Herr talman! Jag vill tacka för de vänliga orden. Jag vill återgälda dem genom att säga att diskussionen i riksdagen i den här frågan och i andra frågor under de år jag har haft tillfälle att vara här har varit oerhört stimulerande. Det finns ett oerhört värde i en diskussion, där vi definitivt många gånger har olika meningar, men där vi över partigränserna respekterar varandra. Jag tror att det är en oerhört viktig förutsättning för att ett demokratiskt samhälle skall fungera. I övrigt vill jag gärna säga att jag tror att det beslut som i dag fattas om lagen om genteknik inte är en slutpunkt. Det är kanske början på ett nytt och intensivt arbete där vi kommer att tvingas inse att dessa frågor berör oss på livets alla områden. Det finns all anledning att vi som politiker och som medborgare i andra sammanhang ser till att hålla oss informerade och att föra denna diskussion. Gentekniken kommer, som andra talare här i dag har sagt, att forma det framtida samhälle som människan har att leva i.
Herr talman! Jag uttryckte mig nog litet dunkelt, Annika Åhnberg, när jag talade om gemensamma värderingar i etiska spörsmål. Jag tror inte att man på något vis kan enas om etiska värderingar och ställa sig på samma plattform. Det är just det som gör mig så orolig. Det är svårt att göra ett beslutsmönster för etiska ställningstaganden. Dessa viktiga frågor, som berör oss så nära, vilket också Annika Åhnberg har sagt, får inte lämnas till något godtycke vid en etisk bedömning. Det jag menade var att vi på något vis måste sätta oss ner och tänka igenom vilka grundregler och grundkrav vi måste ha vid en etisk bedömning. Jag tror inte att de kraven kommer att vara oförändrade. De kommer att förändras för varje år. Utvecklingen går så fort, det öppnas nya möjligheter och det reses andra hinder. Det måste göras en löpande omvärdering av de etiska frågorna. Jag hoppas att jag nu är rätt förstådd. Det största problemet är, som Annika Åhnberg mycket riktigt påpekade, den fortsatta tolkningen av den lag som vi nu här i dag kommer att fatta beslut om. Riksdagen lämnar hela fältet praktiskt taget fritt och öppet för en kommande regering. Vi vet inte ett dugg om vilka föreskrifter och förordningar som regeringen kommer att utfärda. Denna osäkerhet finns inte bara hos oss i kammaren, utan den finns också ute i industrin och hos forskare. Vet inte forskare och människor i industrin vad de har att rätta sig efter, vet inte jag om de kommer att stanna i Sverige. Det är ett hot som vi möts av när vi diskuterar med dem och som utskottet också är väl förtrogen med. Vi måste faktiskt ta detta litet grand på allvar och se till vad vi lämnar i händerna på den kommande regeringen. Vi socialdemokrater har velat ta bort regleringen av den inneslutna användningen från 5 § i lagförslaget. Vi anser att den redan i dag är reglerad i arbetsmiljölagstiftningen. Det är så pass omfattande projekt på gång både med forskning och industriell tillämpning. Arbetsmiljölagstiftningen är genomarbetad och har ett grepp över hela denna sektor. Man skulle därför kunna undvika byråkrati och kostnader genom att ta bort 5 §. Därmed inte sagt att man skall lämna fältet fritt och låta människor husera som de vill med innesluten användning. Gentekniknämnden har ett vakande öga och kan vara en larmklocka, om den får den funktionen av regeringen. Jag hoppas att regeringen ger Gentekniknämnden den funktionen. Om man skall klara att ta bort bestämmelsen måste Gentekniknämnden ha en sådan funktion.
Herr talman! Jag delar uppfattningen, men kanske från en annan utgångspunkt, att det finns brister i det hantverk som denna lagstiftning utgör. Den ger så stort utrymme till olika tolkningar. Det förvånar mig litet grand att Inger Hestvik, med tanke på opinionssiffror och liknande, har en sådan oro inför vad en kommande regering skall ta sig för på detta område. Också jag hade önskat att man hade kommit fram till en mer precis och tydlig lagstiftning. Jag tycker att det är viktigt att man principiellt har samma förhållningssätt till innesluten användning i t.ex. laboratorier och frisläppande i naturen. Det gäller utöver det jag tidigare sade om att man måste vara förebyggande. Det handlar alltså inte om att reglera det vi redan känner till. Man kan med ett enkelt dispensförfarande undanta det som vi redan känner till och inte betraktar som risker. Problemet är vad som kan tillkomma. Vi kan i dag inte riktigt föreställa oss vad man kan hitta på att göra i ett laboratorium. Det är det ena. Vill man vara förebyggande måste man enligt min uppfattning ha ett principiellt tillståndskrav. Det andra är att det kommer att uppstå problem att dra gränsen. Var går gränsen mellan innesluten användning och frisläppande i naturen, när vi talar om växter och djur? Det sägs någonstans i propositionen att växthus nog är att anse som en innesluten användning. Man kan gå något steg längre och ha en avgränsad odling, där man har någon typ av avgränsning som inte är ett växthus. Är det då fråga om en innesluten användning eller ett frisläppande? I en lagstiftning där man har helt olika krav och helt olika principer beträffande innesluten användning och frisläppande kommer det att skapas oklarheter kring var gränserna mellan begreppen går. Problemet är att det kommer att dröja många år innan praxis har lett oss fram till hur lagstiftningen skall tolkas och användas. Den osäkerheten är ett större problem för dem som skall använda dessa tekniker än vad graden av restriktivitet är. Det är inte det faktum att man skall vara försiktig som blir ett problem i industrin. Problemet är just att man inte kan förutse hur man kommer att bemötas i olika situationer. Det är därför jag tycker att man skall ha samma princip.
Herr talman! Annika Åhnbergs anförande visar hur svårt det är. Var går gränsen mellan innesluten användning och frisläppt material? Går gränsen vid växthus, som Annika Åhnberg talade om? Är växthus innesluten användning? Är det så tätt i ett växthus att man inte med ventilation kan få ut t.ex. pollen? Kan man inte med kläder ta ut pollen, frön med skorna, osv.? Vad är innesluten användning? Hur vi än bär oss åt är det mycket bättre att Gentekniknämnden ser över problemen och blir en rådgivande institution som enkelt och obyråkratiskt kan sätta gränser och ge tillstånd.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Det är precis därför jag tycker att man skall ha samma princip i förhållande till s.k. innesluten användning som till frisläppande. Då blir denna svåra gränsdragning mindre betydelsefull. Om lagen i princip inte gör skillnad, blir det som avgör kravet på tillstånd och kravets omfattning de eventuella risker eller problem man kan se med användandet, oavsett om det sker i en innesluten miljö eller om det sker ute i naturen. Vi kommer därmed att bespara politiker, myndigheter, rättsväsende och alla möjliga andra aktörer en lång rad problem.
Herr talman! Detta är närmast en replik till Annika Utskottet skriver att den vetenskapliga kompetensen skall utgöra ett starkt inslag. Men utskottet skriver också: ''I nämnden bör ingå även sådana ledamöter som från andra utgångspunkter och med stor sakkunskap kan bidra till de bedömningar som åvilar nämnden.'' I reservation 2 räknar man upp speciellt utvalda intressen i det här sammanhanget, industri, arbetsliv, konsumenter osv. Jag tycker att det är vanskligt att exemplifiera vilka intressen man vill ha med här. Det är nämligen mycket lätt att andra intressen kommer bort då. Varför skall t.ex inte jordbruk och skogsbruk vara representerade? Varför skall inte fiskevården, för vilken detta är av stort intresse, räknas upp? Jag tycker att vi gör nämnden en större tjänst genom att inte exakt ange vilka som skall vara med. Vi gör en mer övergripande bedömning, nämligen att även intressen med andra utgångspunkter skall finnas med. Till sist vill jag gärna instämma i Lennart Daléus uppskattande ord om Annika Åhnberg och hennes arbete här. Jag har haft nöjet att arbeta tillsammans med Annika Åhnberg i jordbruksutskottet i tre år. Jag vill gärna vitsorda att när pålästa och engagerade ledamöter lämnar riksdagen kommer riksdagen att bli fattigare.
Herr talman! Det går som en röd tråd genom betänkandet att den här regleringen inte får störa forskningens intressen. Det är så oerhört viktigt att vi lyssnar på hur forskarna vill ha det. Det sägs så många gånger att Gentekniknämndens sammansättning skall vara sådan att forskningen ges ett stort utrymme. Av det skälet finner jag det angeläget att stödja reservation 2 som markerar att det finns andra intressen som också bör vara representerade. Jag har inte tolkat reservationen så att det måste vara exakt de personer som räknas upp här som skall vara med. I reservationen har man angett ett mycket vidare spektrum inom vilket man kan söka ledamöter till den här nämnden. Jag tycker fortfarande att det är angeläget att markera det, särskilt mot bakgrund av hur betänkandet är skrivet med den mycket tunga tonvikten lagd på forskningen. Jag uppskattar väldigt mycket att Carl G Nilsson i sin replik nu också betonar att det inte enbart handlar om forskningens företrädare utan att det är viktigt att representanter från många andra samhällsområden också kommer med. Herr talman! Till sist vill jag återigen tacka för de vänliga orden. Jag tror att oavsett var vi befinner oss i samhället -- vi som har varit här i riksdagen och lämnar den för att gå vidare till något annat och ni som kommer att jobba kvar -- har vi en gemensam uppgift att respektfullt föra den politiska debatten över partigränser utan att nödvändigtvis vara överens. Vi har ändå det gemensamma syftet att se till att demokratin hålls levande i vårt samhälle och att människor blir engagerade i den politiska debatten. Då kan vi verkligen säga att ni som sitter här i riksdagen är människors förtroendevalda i det här landet. Jag vill än en gång tacka er alla här i riksdagen för de gångna åren. Det förs så många fantastiskt spännande och innehållsrika debatter här i riksdagen, men tyvärr blir väldigt mycket kvar innanför husets väggar. Alltför litet når ut till resten av samhället.

Herr talman! Riksdagen har nu att behandla ett stort och, man skulle kunna säga, historiskt ärende. Det 150 sidor tjocka betänkandet är betydligt tyngre och viktigare än den tomma talarlistan ger vid handen. Jag tänkte ge några synpunkter på ett aktuellt delområde. Låt mig först säga att det är inte bara en reformerad lag, ca 103 år gammal och ur den synpunkten historisk, utan det finns ändringar av ytterligare ett tjugotal. Det är alltså 21 lagar som berörs. Dessa lagar har ju en ny tid att verka i med nya förutsättningar, om man ser det från starten 1891. Det delområde jag tänkte att aktualisera handlar om sjötrafiken där jag har en motion med. Där tar jag upp nykterheten på sjön. Sjötrafiken har ju blivit oerhört förändrad under dessa år. Det är inte bara en blandad och tät trafik utan också en snabb trafik. Det gäller inte minst fritidsbåtarna. Det gör ju, herr talman, att det måste ställas höga krav på dem som är båtförare. Egentligen är vi överens om att även sjötrafiken bör framföras med samma säkerhet som trafiken till lands. Vi är överens om att sjönykterheten skall upprätthållas. Det står ju för övrigt i sjölagen att man skall vara nykter i den trafiken och att om så inte är fallet skall det både beivras och bestraffas. Men lagutskottet värjer sig kraftigt mot att ge den övervakande myndigheten, framför allt polisen, ett enkelt och modernt verktyg för att upptäcka och beivra sådana förseelser. Den här frågan är inte ny. Jag har motionerat i ett tjugotal år i den här frågan. Från början möttes jag av ointresse och litet överseende, men nu har man ändå börjat ta tag i frågan. Sjö och vägfyllerikommittén tog upp detta och föreslog att det grova rattfylleriet skulle hanteras med en promilleregel. Regeringen lade fram sitt förslag för ett drygt halvår sedan. Lagen trädde i kraft den 1 februari i år. Regeringen hade inte tagit med detta i sitt förslag utan hänvisade till att Brottsförebyggande rådet borde följa frågan. Lagutskottet hade inte svårt att följa med i de passiva tongångarna och inte göra någonting. Man ville avvakta och se. Herr talman! Jag beklagar att utskottet inte har velat fortsätta i färdriktningen mot att betrakta sjöonykterheten med betydligt större allvar än vad som har gjorts historiskt. Då var det färre båtar och lägre hastigheter. Risken för olyckor var ur den synpunkten mindre. Herr talman! Jag har ingen illusion om att min motion skall få riksdagens stöd i dag. Men jag vill markera att frågan fortfarande är aktuell och att jag tänker återkomma med dessa yrkanden i den mån jag får möjlighet. Det andra yrkandet gäller en informationskampanj som Sjösäkerhetsrådet, numera en del av Sjöfartsverket, har ansvar för. Här finns också den här passiviteten från utskottets sida. Man förutsätter att det kommer att ske inom den ramen. Jag hade uppskattat om lagutskottet hade satt litet tryck på detta och noterat att man behöver gå ut mycket aktivt och plädera för nykterhet till sjöss. Det behövs åtgärder, inte bara av bestraffande slag. Det behövs också information och uppmuntran att uppträda nyktert i sjötrafiken.

Herr talman! Det förslag till förändringar i förmånsrätten som vi debatterar här i dag kommer tyvärr inte att ha tillräcklig effekt när det gäller att minska det missbruk av konkursförfarandet som faktiskt förekommer. Däremot kommer förslaget att medföra ekonomiska försämringar för många löntagare som inte själva på något vis har försökt att utnyttja systemet. De problem som finns på det här området handlar inte om att löntagare missbrukar lönegarantisystemet. Problemen handlar om att vissa företagare missbrukar konkursförfarandet. Dessa problem finns kvar och blir inte lösta genom att arbetstagarnas löneskydd försämras. Jag vill påstå att regeringens förslag till stora delar är verklighetsfrämmande. Nu skapas ett ganska komplicerat regelverk som säkerligen kommer att innebära en rad praktiska problem när det skall tillämpas. Det här reformarbetet borde i stället ha inriktats på konkursförfarandet och tillvägagångssättet vid företagsrekonstruktioner. De föreslagna lagändringarna medför ju faktiskt att rekonstruktioner av företag försvåras. Vi vill därför betona att det är absolut nödvändigt att redan till hösten ta ett samlat grepp på hela det lagstiftningsområde som rör konkurs, lönegaranti, förmånsrätt och företagsrekonstruktion. Jag är övertygad om att det går att uppnå minst lika stora besparingseffekter för statskassan på sätt som får betydligt mindre negativa effekter för enskilda löntagare. Herr talman! Det statsfinansiella läget är väldigt allvarligt. Regeringens oförmåga att hantera statens finanser har bidragit till att regeringen i finansplanen redovisat ett beräknat underskott i statsbudgeten på 217 miljarder. Mot den bakgrunden ser vi, trots den allvarliga och principiella kritik som vi riktar mot regeringens förslag, ingen möjlighet att i nulägget motsätta oss de besparingar som regeringen nu avser att genomföra. Däremot accepterar vi inte regeringens förslag att begränsa löne och pensionsfordringarnas förmånsrätt i konkurs. Det förslaget innebär ju att varuleverantörer och andra oprioriterade fordringsägare gynnas på de anställdas bekostnad. Det förslaget har inte heller några som helst positiva effekter på statskassan men kan få förödande konsekvenser för enskilda arbetstagare. Vi anser att hela frågan om olika fordringars förmånsrätt bör behandlas i ett sammanhang. Därför kan vi inte acceptera regeringens förslag att behålla kopplingen mellan lönegaranti och förmånsrätt, utan vi yrkar avslag på regeringens förslag om ändring av förmånsrättslagen och föreslår i stället att motsvarande besparingar görs i lönegarantilagen. Det blir exakt samma besparingseffekt för statskassan, men de negativa konsekvenserna för arbetstagarna blir avsevärt mindre i många fall. Regeringen föreslår att förmånsrätten för lönefordringar begränsas till vad som har förfallit till betalning under de sista sex månaderna av en arbetstagares anställningstid hos konkursgäldenären och inte tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. En begränsning av rätten till ersättning för innestående lön till tre månader medför ju att arbetstagare som inte får ut sin lön tvingas att omgående starta en process för att sätta sin arbetsgivare i konkurs. En följd av det blir att rekonstruktion av företag försvåras. I samband med att vi har diskuterat den här frågan i utskottet har det också kommit fram att det i en del fall kan inträffa att lönefordringar fryser inne av rent tekniska skäl, bara på grund av att den process som måste föregå en konkursansökan kan ta så lång tid att tidsramen i lönegarantin överskrids. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget ser vi nu ingen möjlighet att motsätta oss den här besparingen heller. Men eftersom det finns all anledning till oro över hur regeln kommer att fungera i praktiken, är det här en av de delar i lagstiftningen som ovillkorligen måste ses över redan i höst i samband med behandlingen av En rimlig utgångspunkt för omfattningen av lönegarantin är att staten endast skall garantera lagstadgade förmåner. Därför accepterar vi i princip regeringens förslag om att begränsa rätten till lönegaranti under uppsägningstid till den uppsägningstid som lagen om anställningsskydd stipulerar. Men på den svenska arbetsmarknaden är det inte ovanligt med centrala kollektivavtal om längre uppsägningstid än vad lagen föreskriver. När nu statens åtagande inskränks till att omfatta endast lagstadgade förmåner, anser vi att de parter som träffar avtal om längre uppsägningstid själva bör kunna avgöra om de vill utsträcka lönegarantiskyddet till att omfatta den förlängda uppsägningstiden. Självklart skulle avtalsparterna själva få finansiera ett sådant utsträckt skydd. Därför bör man se över om det går att utforma den statliga lönegarantin så att de parter som vill utsträcka lönegarantins omfattning får möjlighet att göra det mot en förhöjd avgift till lönegarantifonden. Herr talman! Regeringen har föreslagit att lönegaranti endast skall lämnas för semesterlön och semesterersättning som står inne för det löpande och närmast föregående intjänande året. De här föreslagna ändringarna medför att sparad semester inte längre kommer att vara skyddad. När den rätten infördes, övervägde 1986 års semesterkommitté, framgår det av förarbetena, ett förslag om att sparande av semester skulle ske i fristående former. Det förslag som då diskuterades innebar att rätten till sparad ledighet skulle vara knuten till individen och inte till företaget och att semesterlön som svarade mot den sparade ledigheten skulle inbetalas till en fristående semesterkassa. När nu lönegarantin inskränks så att den inte längre omfattar sparad semester, finns det enligt vår mening anledning att införa ett fristående semestersparande. I propositionen föreslås vidare att lönegaranti skall lämnas endast en gång under en tidsperiod om två år för lönefordringar som uppstått i huvudsakligen samma verksamhet. Vi socialdemokrater anser också att det är nödvändigt att förhindra samhällsstöd till upprepade rekonstruktioner av företag som inte är livsdugliga. Men samtidigt är det ju viktigt att de åtgärder som sätts in är både ändamålsenliga och socialt godtagbara. Dessutom får de inte försvåra sakligt motiverade rekonstruktionsförsök. Propositionens förslag uppfyller inte de kraven. Regeringen har själv angett att syftet med den nya regeln inte är att förhindra sund rekonstruktion av konkursföretag eller normala överlåtelser av konkursbons inkråm. Trots det är det enda undantag som regeringen föreslår att karensregeln inte skall gälla om arbetstagaren har anvisats anställningen av den offentliga arbetsförmedlingen. Vi befarar att regeln, med den utformning som den nu har fått, får just de negativa konsekvenserna att företagsrekonstruktioner förhindras. De anställda som är mest värdefulla för företaget har troligen också de bästa förutsättningarna att hitta nya jobb. Om personalstyrkan skingras, försvåras också en sund företagsrekonstruktion. Enligt företrädesrätten till återanställning enligt lagen om anställningsskydd är arbetstagare skyldig att godta anställningserbjudande och att stå till arbetsmarknadens förfogande, för att inte gå miste om arbetslöshetsersättning. Eftersom det också på det området finns berättigad oro för hur karensregeln kommer att fungera och tillämpas i praktiken, är även detta en av de delar som måste ses över redan i höst i samband med behandlingen av Insolvensutredningens förslag. Herr talman! Sammanfattningsvis anser vi socialdemokrater att regeringens förslag i stora delar är ett hastverk. Det är ett både verklighetsfrämmande och komplicerat regelverk som kommer att innebära en rad praktiska problem när det skall tillämpas. Reformarbetet borde, som jag har sagt tidigare, i stället ha inriktats på konkursförfarandet och tillvägagångssättet vid företagsrekonstruktioner. Jag vill därför än en gång betona att det är absolut nödvändigt att redan till hösten ta ett samlat grepp på hela det lagstiftningsområde som rör konkurs, förmånsrätt, lönegaranti och företagsrekonstruktion. Herr talman! Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer i det här ärendet, men för att spara litet grand av kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 5.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Hans Andersson har sagt när han kritiserade propositionen. Precis som han säger är den till stora delar ett hastverk. Jag kan också instämma i det han säger om nödvändigheten av att ta ett samlat grepp i dessa frågor. Däremot kan jag inte, vilket Hans Andersson tydligen gör, bortse från det fruktansvärt besvärliga läget för statens finanser. Vi har enormt stora behov av att ta till vara alla budgetförstärkningar vi kan få i det här landet. Jag vill också poängtera att det är oerhört stor skillnad mellan propositionen och de förslag som vi socialdemokrater har redovisat i våra reservationer. Vi avstyrker helt förändringarna av förmånsrätten. Om man gör besparingarna i lönegarantin i stället för i förmånsrätten, får den enskilde löntagaren en väsentligt mycket bättre ställning. När det gäller semestrar har vi föreslagit ett fristående semestersparande. Om det genomförs skulle det innebära att rätten att spara semester inte försämras för löntagarna. Beträffande innestående fordringar och karens kan jag i viss mån förstå Hans Anderssons oro. Vi måste mycket noga följa vad som händer med de innestående fordringarna och göra en utvärdering i höst. Om det visar sig att man av rent tekniska skäl inte kan få ut sina pengar och att företagsrekonstruktioner försvåras, måste lagstiftningen ovillkorligen rättas till redan i höst. När det gäller karensregeln handlar det egentligen om att förslaget skapar en fruktansvärt onödig byråkrati. Såsom förslaget är utformat medför det att varenda löntagare som blir erbjuden återanställning i ett företag i samband med konkurs måste gå till arbetsförmedlingen och begära att förmedlingen skall anvisa jobbet. Detta medför en helt onödig byråkrati och cirkus. Det behöver dock inte innebära att enskilda löntagare blir utan sina fordringar. Men det här är en av de delar av lagstiftningen som behöver rättas till så snabbt som möjligt.

Herr talman! Det är klart att Hans Andersson kanske kan bortse från de besparingseffekter förslaget har. Eftersom Socialdemokraterna är ett parti som räknar med att komma till regeringsmakten i höst, så räknar vi med att vi kommer att få ta itu med det enorma budgetunderskottet. Det vill verkligen till att vi tar till vara alla möjligheter till besparingar på alla områden. Om den här lagstiftningen fungerar så som regeringen tror att den skall göra, kommer det inte att innebära någon egentlig rättslöshet för löntagarna, som Hans Andersson säger. Jag måste erkänna att jag själv är litet skeptisk på den här punkten. När det gäller de innestående fordringarna måste vi följa upp dem oerhört noga. Om det mot förmodan skulle visa sig att det här kommer att få effekter som är negativa och icke är avsedda, måste den delen av lagen förändras. Karensregeln måste i så fall göras om för att den skapar -- inte rättsosäkerhet för löntagarna -- en oerhört onödig byråkrati.

Herr talman! När vi diskuterar det här förslaget till lagstiftning är det väsentligt att stryka under att det har en interimistisk karaktär. Enligt uppgift skall en remiss om företagsrekonstruktion komma från Lagrådet i nästa vecka. I samband med att det utgår lönegarantier snedvrids konkurrensen. Vi har fått en situation där såväl företagare som anställda har missbrukat lönegarantin. Senast i den här veckan gjordes en redovisning av hur Ulf Adelsohn som landshövding kunde konstatera att inte ett ringa antal personer uppbar både lönegaranti och sjukkasseersättning samtidigt. Vi rör oss på ett fält där det vill till att vi kommer till rätta med problemen. Det torde inte vara någon tvekan om att om vi skall lagstifta i fortsättningen här i höst, kommer totalt sett både lönegarantin och förmånsrätten att ingå i paketet. Jag kan inte förstå annat än att om lagrådsremissen går ut i nästa vecka så skall lagstiftning kunna komma till stånd i höst. Varför har man tagit steget att genomföra den här lagstiftningen just nu beträffande lönegarantin? Som Hans Stenberg har sagt är det inte oväsentliga belopp som är aktuella. Ser man sedan på de enskildheter som lagstiftningen på olika sätt håller efter, råder det inget tvivel om att frågan om karens måste beaktas och ses över när arbetet går vidare i höst. Jag upplever emellertid att det är förvaltaren i konkursen som handlägger bevakningarna och ser över lönerna. Han måste i det sammanhanget vid rekonstruktioner helt automatiskt beakta att de anställda blir registrerade på ett riktigt sätt. Jag har i en motion framfört tanken att det skall åligga förvaltarna att ta reda på var den som köper och förvärvar inkråmet i konkursmassan har fått sina pengar från, precis på samma sätt som det finns en lagstiftning att banker och banktjänstemän inte får ta emot pengar om det finns misstankar om att de är brottsligt åtkomna. Jag tycker att det är väsentligt att på det sättet få en kontroll på att brottslighet inte kan fortgå via konkurser. Förvaltaren får ett ansvar för att det går att redovisa att de pengar som kommer in till konkursboet är åtkomna på ett ärligt sätt. Med hjälp av ett sådant förfarande, som jag räknar med bör kunna tas in i den nya lagstiftningen, upplever jag att en stor del av problemen med seriebrottslingar utan tvivel kan stävjas. Vidare skall det vara en annan myndighet som skall kontrollera näringsförbuden, och de skall antecknas i bolagsregistret. Förutom att vi har diskuterat frågan om lönegarantin och brottsligheten i övrigt, skall det verkligen eftersträvas att redovisningar från bolag lämnas in i tid. Den tiden inom vilken redovisningar skall lämnas in skall förkortas, och det skall bli påföljder för dem som inte efterlever dessa regler. Låt oss sedan se på relationen till EU och EES avtalet. Jag har inte studerat de fall som har redovisats här. Men det råder väl inget tvivel om att det har framkommit synpunkter, precis som Hans Andersson påpekar, på att frågan kan diskuteras. Vilket utfall det skall bli är jag inte mannen att svar på. Hans Andersson är övertygad om att det brister i lagförslaget. Så är inte jag. Jag uppfattar att det finns en samstämmig strävan hos alla partier som är representerade i både arbetsmarknadsutskottet och lagutskottet att det under den närmaste tiden skall bli ett totalt grepp om lagstiftningen. Det är klart att förslaget kommer att ligga på Lagrådets bord nästa vecka. Jag yrkar bifall till propositionen.

Herr talman! Jag upplever att det är väsentligt att ta ett samlat grepp om lagstiftningen. Det är nära förestående. Den föreslagna lagstiftningen överensstämmer huvudsakligen, så vitt jag känner till, med lagstiftningen i de övriga nordiska länderna. Det förhindrar inte att vi med ett samlat grepp under hösten åstadkommer en lagstiftning som blir bättre både för fordringsägarna totalt sett och även för de prioriterade lönefordringarna.

Herr talman! Jag har ett par frågor till Stig Rindborg. När det gäller kopplingen mellan lönegarantin och förmånsrätten har vi socialdemokrater föreslagit att i stället för att göra ändringar i förmånsrättslagen skall de göras i lönegarantilagen. Det motiveras med att förmånsrättslagen skall ses över redan i höst. Det andra viktiga motivet är att försämringarna för den enskilde löntagaren blir betydligt mindre om förändringarna görs i lönegarantilagen i stället för förmånsrättslagen. Besparingarna för statskassan blir densamma. Vi har inte fått någon bra motivering från utskottsmajoriteten för varför vår linje inte kan accepteras. Samma sak gäller två andra områden där förslag har framförts för att avsevärt mildra effekten för de enskilda arbetstagarna. Det gäller förslaget att låta semestersparandet vara fristående, vilket leder till att den enskilde arbetstagaren inte skall mista sin sparade semester vid en konkurs. Ett annat förslag är att parter på arbetsmarknaden som vill förlänga uppsägningstiden utöver vad lagen om anställningsskydd säger, skall ha rätt att försäkra den delen så att lönegarantin skall gälla. En självklar förutsättning för detta är att en särskild avgift betalas in till lönegarantifonden. Förslaget har avstyrkts av den borgerliga majoriteten. Men det har inte varit några som helst motiveringar. Det skulle vara intressant att få höra om Stig Rindborg kan motivera avslagsyrkandet.
Herr talman! Förklaringen är att vi vill se den nya lagstiftningen i ett sammanhang. Jag har den uppfattningen att lönegarantin och förmånsrätten utgör en del av en social lagstiftning. Jag vill till hösten fundera över följande. Om jag blir arbetslös eller sjuk kan jag råka illa ut. Då skall det finnas en social lagstiftning. Jag vill lägga de resurser som finns på sjukkassan. Det skulle förenkla hanteringen väsentligt. Detta är min egen uppfattning i frågan. Men när det gäller lönegarantin och förmånsrätt totalt sett är det den bilden man kan se i fortsättningen. Det är vad jag kommer att diskutera under hösten. Det talades om semesterkrav från företaget och att man skulle lagstifta om rätten att ha en särskild kassa för dessa pengar. Jag anser att de anställda och deras organisationer mycket lätt kan arrangera saken på detta sätt utan lagstiftning. Samma sak gäller förlängd uppsägningstid. Det kan man också göra till en försäkringsfråga. En förutsättning för arbetet som har lagts ned i propositionen och betänkandet är att vi skall återkomma i frågan. Men jag har tankar av det här slaget när det gäller att bedöma hur man i fortsättningen skall komma till rätta med dessa frågor.
Herr talman! Jag måste tyvärr korrigera Stig Rindborg. Det är inte bara för de fackliga organisationerna att lösa detta. När det gäller semestrarna krävs faktiskt en ändring av semesterlagen för att detta skall bli möjligt. Det är det som har gjort att vi har hyst så stora betänkligheter mot de delarna i propositionen, och det är därför som vi har föreslagit att man skall ha ett fristående semestersparande och att lagen skall ge möjlighet till det. Förutsättningen för att man skall kunna spara den femte semesterveckan för framtiden är ju att pengarna går in hos arbetsgivaren. Så ser lagstiftningen ut i dag. I frågan om en utökning av lönegarantin i samband med uppsägningstiden vill vi bara att man lagstiftningsvägen öppnar möjligheten för de berörda parterna. Jag kan konstatera att man från regeringspartiernas sida här i kammaren tydligen inte ens har funderat särskilt mycket på dessa frågor.
Herr talman! En fråga gällde detta att pengarna finns hos arbetsgivaren. Med den här lösningen, som jag inte tror kommer att bli beständig, anser jag att man också ifrån fackets sida kan diskutera att skaffa sig en förmånsrätt på de fordringar i form av företagsinteckningar som går före lönefordringar. Över huvud taget tycker jag att man bör arbeta mer med de säkerheter som man hävdar att bankerna har. Man bör också titta närmare på hur man kan skaffa sig dessa säkerheter för fordringar som man kan hävda på grund av sin anställning.

Herr talman! Ett enhälligt försvarsutskott ger i betänkandet FöU10 försvarsministern och regeringen en svidande kritik för allt det som utelämnats i regeringens skrivelse 1993/94:179 om I skrivelsen tas bara upp huvudpunkterna i JAS kommissionens rapport om haveriet. Om den utvärderingen råder det ingen oenighet. Vi är också överens om att möjligheterna att framgångsrikt genomföra JAS-projektet tekniskt och ekonomiskt kan bedömas som goda. Eftersom även regeringspartiernas representanter står bakom utskottstexten har kritiken mot bristerna i regeringens skrivelse klätts i hovsam språkdräkt. I sak är den dock mycket hård. Försvarsutskottet utgår från att regeringen i fortsättningen ger en fullständig behandling av projektet och att den därutöver fortlöpande informerar riksdagen i viktigare delfrågor, t.ex. beväpning och ekonomi. Därmed skärps regeringens rapportskyldighet, som tidigare gällt den årliga skrivelsen. Huvudkritiken i den gemensamma utskottsskrivningen gäller att regeringen inte redovisat den ekonomiska kris som drabbat projektet. Nu skriver utskottet att det under beredningen av regeringens skrivelse ''blivit varse ekonomiska problem i JAS-projektet''. Utskottet refererar JAS-kommissionen, som pekat på en sannolik fördyring fram till år 2002 med 5--6 miljarder. Chefen för flygvapnet har direkt till utskottet redovisat en bristande kompensation för valutaförändringar på drygt 700 miljoner under budgetåret 1994/95 och en total brist under resten av 90-talet på närmare 4 miljarder. Detta har regeringen helt enkelt förtigit i sin skrivelse till riksdagen. Försvarsministern stod t.o.m. här i talarstolen för några veckor sedan -- den 4 maj -- och förnekade emfatiskt att det fanns några ekonomiska problem kring JAS-projektet. Vi som ville ha en sakdiskussion kring miljardproblemen framställde han med sin vanliga självförhävelse som okunniga och mindre vetande. När dessa uttalanden ställs mot det betänkande som riksdagen nu debatterar framstår försvarsminister Anders Björck som en bluffmakare och humbug. Det handlar om ett medvetet försök att vilseleda riksdagen. Anders Björck kan inte skylla på att han inte visste. De militära staberna har vid flera tillfällen under våren tagit upp frågan skriftligt och muntligt med departementet. Men Anders Björck har inte velat ta i frågan. Detta var det uttalade skälet till att den högsta militärledningen för en dryg månad sedan vände sig direkt till riksdagen med sina ekonomiska bekymmer. Anders Björck, och med honom eventuellt hela regeringen, trodde tydligen att man skulle kunna mörklägga denna obehagliga fråga till efter valet. Frågans dimensioner framgår av ett uttalande i ''Försvarsministern är uppenbarligen beredd att lämna ett begynnande konkursbo efter sig.'' Anders Björck borde naturligtvis ha varit här i dag för att stå till svars inför riksdagen för de uttalanden som han gjorde den 4 maj. Men han väljer att smita undan -- till Gotland sägs det. Ett enhälligt utskott avrundar sitt betänkande med tre raka och hårda pekpinnar riktade mot Anders För det första skall regeringen återkomma till riksdagen med en redovisning av hur JAS-ramen avses utvecklas. För det andra skall regeringen lämna förslag om hur priskompensationssystemet bör förändras samt om hur planeringssystemet bör anpassas för att harmonisera med sättet att budgetera. För det tredje skall regeringen informera riksdagen om andra delfrågor i projektet, t.ex. om beväpningen. I vår reservation talar vi socialdemokrater litet mera klarspråk än vad regeringspartiernas representanter i utskottet ville vara med om. Vi konstaterar att regeringen i fråga om JAS projektets finansering har försökt dölja väsentlig information och att detta skapar onödig partipolitisk splittring kring vårt största statliga industriprojekt någonsin. Det är ju ändå riksdagen som måste ställa upp för att man skall klara av de finansieringsproblem som har uppstått till följd av att regeringens ekonomiska politik havererade på hösten 1992. Det finns i princip bara två sätt att klara av problemet. Det ena är att minska utgifterna, och det andra är att skaffa fram fyra nya miljarder under 90-talet och ytterligare några under åren efter sekelskiftet. Flygvapenchefen har inför utskottet pekat på att han, om det inte kommer fram nya pengar, måste lyfta ut väsentliga delar ur JAS-ramen, t.ex. radarjaktroboten, varnings och motmedelsutrustningen och spaningskapseln. Om man gör så drastiska förändringar blir JAS inte det bidrag till luftförsvaret som det var avsett att bli, och vi skulle nog också tvingas skrinlägga planerna på att kunna sälja planet till Österrike och till en del andra intresserade. Frågan om hur vi skall klara av att under 1990-talet ta fram ungefär 4 miljarder för att fullfölja JAS projektet som planerat berör naturligtvis i högsta grad även andra delar av försvaret än flygvapnet. Vi vet att marinen under de senaste två åren har skaffat sig ett underskott på 800 miljoner och att armén har så ont om pengar att man tvingas sälja beredskapsolja för att kunna finansiera det högprioriterade luftvärnet. Mot den bakgrunden kan man förstå den höga officer på högkvarterets planeringsavdelning som konstaterade att Anders Björck tänker lämna ett begynnande konkursbo efter sig. Riksdagen har två gånger under senare år begärt en redovisning från regeringen kring anskaffningen av en radarjaktrobot för JAS 39 Gripen. Det är en stor och komplicerad fråga som handlar om mycket pengar, minst 5 miljarder. Anders Björck har struntat i riksdagens uppmaningar att rapportera och redovisa och står nu i begrepp att under sommaren helt på egen hand skriva under ett köp av JAS-planets huvudbeväpning. Detta gör han utan att riksdagen har fått den begärda redovisningen. För Anders Björck räcker det tydligen att han har den formella fullmakten att sätta sitt namn under ett kontrakt. Anders Björck har inte bara underlåtit att informera försvarsutskottet. Han har också inför försvarsberedningen, som är en något mindre grupp än utskottet, under maj klart och tydligt felinformerat om den aktuella upphandlingen av radarjaktroboten. Vi är några ledamöter som på bakvägar har fått vetskap om att regeringen har begärt in nya offerter. Det förändrar villkoren för upphandlingen på ett mycket radikalt sätt. Dagens industri hade i går en stor artikel om saken. Jag avstår från att kommentera artikeln, eftersom den innehåller information som borde vara kvalificerat hemlig. Anders Björcks agerande när det gäller inköpet av radarjaktroboten undergräver möjligheterna att bevara en bred partipolitisk uppslutning bakom JAS-projektet. Min uppmaning till Anders Björck och regeringen är att man skall låta bli att underteckna ett robotköp före valet. Frågan är inte beredd på ett tillfredsställande sätt, och den rymmer en lång rad utrikespolitiska, försvarspolitiska och industripolitiska ställningstaganden som får stora återverkningar under en mycket lång tid framöver. Frågan bör därför vila till efter valet. Det finns ingenting som tvingar oss att fatta ett snabbt och förhastat beslut. De senaste offerterna lär gälla till årsskiftet och de tidigare offerterna ännu längre. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det förhållandet att försvarsutskottet och riksdagen får återkommande redogörelser för ett enkilt industriprojekt är naturligtvis ovanligt. I detta fall markerar emellertid det förhållandet riksdagens viktning av projektet JAS 39, liksom naturligtvis projektets betydelse för försvarsmakten. JAS 39 är dessutom en av de största industripolitiska satsningar som över huvud taget har gjorts i vårt land, och den har betydande teknikspridningseffekter. Ibland vore det en fördel om vi i debatten något bättre höll isär begreppen. Det handlar om flygplanet, dvs. vapenbäraren, och systemet JAS. Flygplanet är ytterst avancerat och ligger på teknikens absoluta framkant i världen. Det ligger så långt fram avseende prestanda att vi måhända är vid gränsen för var människa och prestanda förmår umgås. Flygplanet är ändå bara en del i JAS-systemet, som i sig inte att förglömma också rymmer beväpning. Regeringens skrivelse, som vi nu behandlar, berör huvudsakligen flygplanet. Detta har kritiserats av Sture Ericson. Det kan rent av finnas skäl att kritisera, men det kan också finnas skäl att göra som regeringen har valt att göra. Haveriet i augusti förra året har varit en så dominerande händelse, med en haverikommission och med en särskild JAS-kommission, att regeringen valt att stanna vid redovisningen av detta i sin skrivelse till riksdagen. Med anledning härav har försvarsutskottet i detta betänkande framfört att man utgår från att regeringen fortsättningsvis, i sina årliga orienteringar, ger en fullständig behandling av projektet, som att fortlöpande informera utskottet i viktiga delfrågor såsom om beväpning och ekonomi. Under den tid som försvarsutskottet haft regeringens skrivelse om JAS-projektet för behandling har det blivit bekant att risk finns för att priskompensationssystemet för JAS-systemet inte fullt ut svarar mot förväntningarna om full kompensation. Oaktat det inte har redovisats i regeringens skrivelse har utskottet valt att ge sin syn på detta i betänkandet. Utskottet är medvetet om att projektets olika kontrakt i hög grad är tecknade i utländska valutor, liksom att tillämpningen kan komma i svårigheter vid så stora valutaförändringar som det nu är fråga om, främst avseende förhållandet mellan svensk krona och amerikansk dollar. Den tvååriga eftersläpningen i kompensationen kan leda till likviditetssvårigheter under budgetåret 1994/95, konstaterar vi. Utskottet säger att den effekt för budgetåret 1994/95 som har redovisats beror på ofullkomligheter i priskompensationssystemet. Försvarsdepartementet har meddelat att problemet studeras. Eventuellt kan det bli fråga om att utforma ett nytt priskompensationssystem för JAS projektet, som anknyter till faktisk prisutveckling grundat på de ingångna materielkontraktens valutaklausuler. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan. Det anser jag vara tillfredsställande för såväl projektets fullföljande och välbefinnande som för riksdagens ekonomiska kontroll. Med andra ord var den utomordentligt starka kritik som Sture Ericson framförde alldeles nyss betydande skott över målet, möjligen tillgodoseende behovet att profilera sig, men det gagnar inte saken. Då jag läst den socialdemokratiska reservationen och nu lyssnat på Sture Ericsons anförande noterar jag att utskottets majoritet och reservanterna hyser oro på samma punkter. Det överraskar mig inte att socialdemokraterna som opppositionsparti finner det förenligt med sina intressen att höja rösten något mer än vi andra gör -- sådana är spelets regler. Däremot måste jag konstatera att det ordval Sture Ericson lagt sig till med vid de senaste försvarsdebatterna, så också nu -- utfallen mot försvarsministern, tal om dödsbo, tal om bluffmakare -- gör att Sture Ericson står ensam om de synpunkterna här i kammaren. Vi har behov av en debatt där vi penetrerar problemet och inte de stora mäktiga utfallen. Därför får vi fortsätta att köra två olika linjer. Det är ingen tvekan om vilken linje som är den seriösa. Jag har inte i övrigt berört enskildheter i den socialdemokratiska reservationen, men det kan finnas anledning att göra det på en enda punkt. Man påstår i reservationen och kritiserar att regeringen nonchalerat riksdagen avseende redovisning om inköp av radarjaktrobot. Jag utgår, Sture Ericson och andra här i kammaren, med bestämdhet från att utskottet kommer att informeras innan ett beslut fattas. Vikten av att det råder samstämmighet stöder man samfällt i utskottet. Vi står också bakom den uppfattningen. Det är ingen specifikt socialdemokratisk produkt. Till sist ett par ord om meningsyttringen från Jan Jennehag. Jan Jennehag anför att det säkerhetspolitiska läget, de ökande kostnaderna och planets bristande säkerhet sammantaget utgör skäl för att ompröva projektet. Jag anser inte att yrkandet från någon av de här tre utgångspunkterna har relevans. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Arne Andersson har i den här frågan intagit en mycket försiktig attityd. Han gjorde uttalanden under debatten den 4 maj som klart indikerade att han hade en annan uppfattning i sak än försvarsministern. Han fullföljer detta här i dag. Att Moderaterna har två uppfattningar när det gäller den här frågan är kanske värt att notera. Upprörs inte Arne Andersson över det mycket medvetna sätt varpå försvarsministern felinformerar? Man har föredragningar för Försvarsberedningen om robotaffären, men man informerar inte om det viktigaste som har hänt under våren, att man har begärt in nya offerter. Hela denna fråga om att det saknas miljardbelopp, 4 miljarder är den siffra vi har fått från flygvapenchefen, fönekades blankt från talarstolen. Försvarsministern försökte driva gäck med oss som tog upp frågan. Nu finns ett helt betänkande av ett enhälligt försvarsutskott som redovisar detta. Det kanske är klokt av Arne Andersson att inte alls kommentera detta. När det sedan gäller mitt ordval vill jag tala om att jag citerade Svenska Dagbladet. Den får man väl förmoda är en Arne Andersson närstående tidning. Arne Andersson har där ett förnuftigt uttalande i samma artikel som en hög officer i högkvarteret säger att det handlar, inte om ett dödsbo, som Arne Andersson sade, utan om ett konkursbo. Tittar man på försvarets finanser finns det god täckning för det omdömet från en hög officer i högkvarterets planeringsavdelning. Det är alltså en hög officer som arbetar dagligen med dessa frågor. När han tar ordet konkursbo i sin mun är situationen naturligtvis ganska allvarlig. Jag försökte i den förra debatten att få Arne Andersson att kommentera detta. Han undvek det naturligtvis. Men detta är allvarligt. Jag tror inte att vi kan överlåta till flygvapnet att klara ut denna fråga. Det kommer att få mycket allvarliga konsekvenser även inom andra delar av försvaret. Det är dags nu, Arne Andersson, att föra ett förnuftigt resonemang kring dessa frågor. Det går inte att blunda med bägge ögonen och åka till Gotland, som Anders Björck har gjort.
Herr talman! Något överflödigt är väl att informera Sture Ericson om att varken regeringen eller försvarsutskottets borgerliga ledamöter styrs av Svenska Dagbladet. Inte ens om de betjänas med material från Sture Ericsons sida vinner de eller ens förlorar på sanningshalten. Vi moderater har inte mer än en uppfattning. Det är här i riksdagen vi fattar försvarsbesluten. Vi har uttryckt oss i städat språkbruk, till skillnad från Sture Ericson, om vikten av att riksdagen hålls underrättad precis på sådant sätt som vi har beslutat. Vi har inte köpt några radarjaktrobotar än. Följaktligen kan vi inte kritisera ministern för den information som inte har kommit. Är det så tomt med försvarspolitiska synpunkter i den fatabur Sture Ericson öser ur så att han måste fabulera om en framtid som inte finns och gräla om den. Det är inte värt en replik. Jag kommer inte att replikera detta.
Herr talman! Vad det handlar om är att riksdagen har undanhållits information mycket medvetet av försvarsministern. Fakta fanns i departementet när JAS-skrivelsen gjordes om att det saknades flera miljarder. Man skrev inte en rad om saken. Man trodde att det inte skulle dyka upp information om det, men det gjorde det, efter initiativ från ÖB och flygvapenchefen. Arne Andersson var själv med när frågan första gången togs upp med riksdagens ledamöter. Nu har vi försökt göra vårt bästa för att reda ut problemen. Det är stora problem. Ju längre vi skjuter dem framför oss, desto större blir underskotten, Arne Andersson. Det är hög tid att ta itu med dem. När det gäller radarjaktroboten slutade jag mitt anförande med en stillsam uppmaning till regeringen och Anders Björck att inte rusa på. Jag misstänker att Arne Andersson delar min uppfattning i den frågan. Han har själv i talarstolen sagt att han räknar med att riksdagen skall få en redovisning. Inte lär vi hinna få den före den här sessionens slut. Jag har därför en känsla av att Arne Andersson på den punkten instämmer med mig. Det är inte så bråttom. Det finns tid för att fullfölja det förtroendefulla samarbete som vi tidigare haft mellan de större partierna i riksdagen kring JAS projektet. Det var andemeningen i mitt anförande.
Herr talman! Är det nu inte så bråttom -- vilket det kanske inte är -- skall man sannerligen inte göra ett utfall mot ministern därför att han inte har underrättat oss. Vi som är kvar till hösten kommer säkert att få en redogörelse. Som jag sade i mitt anförande nyss kan det rent av bli så att man får formulera ett nytt priskompensationssystem för JAS-projektet. Då är det här och i dag som riksdagen får uttala det. Det finns inte en minsta anledning att ifrågasätta att inte regeringen bedömer detta på samma sätt. Det är vi som bestämmer. Härav följer att varken tid eller någonting annat har runnit ifrån oss, utan vi har frågan under kontroll. Det är alldeles rätt att det finns problem. Jag sade det också när vi fattade försvarsbeslutet. Jag sade att försvarsbeslutet vilar på ytterst små ekonomiska marginaler. Det tror jag dess värre fortfarande gäller. Då gäller det att handla med gott omdöme och inte göra -- uppriktigt sagt -- dumma utfall mot försvarsministern. Det är bättre att odla ett gott umgänge och se till att sakfrågan får en god behandling. Sture Ericson bränner broar. Finns det skäl för det?

Herr talman! 1982 beslutade riksdagen att regeringen varje år skulle lämna en orientering av läget inom JAS-projektet. Så har också skett. Varje år har regeringen i budgetpropositionerna lämnat en redogörelse till riksdagens ledamöter. Därutöver har försvarsutskottet löpande tagit del av den omfattande process som JAS-projektet faktiskt är. Så har det varit ända fram t.o.m. föregående året. Nu i vår har denna tingens ordning ändrats. Vi tvingas i dag konstatera att regeringen icke har uppfyllt riksdagens beslut. Regeringens JAS-skrivelse, som utskottet nu har behandlat, svarar på intet sätt upp mot de krav på innehåll som riksdagen faktiskt har fastställt. Regeringen skall redovisa projektet JAS, inte som nu är fallet bara utvecklingen av själva flygplanet. För att riksdagen skall kunna bedöma läget i projektet måste naturligtvis de ekonomiska förutsättningarna redovisas, precis som Sture Ericson här har redogjort för. Men med projektet JAS avses allt som ingår i att skapa ett nytt stridsflygplanssystem. Där är naturligtvis de beväpningssystem som vi väljer av största betydelse. Det är beväpningen som ger Gripen multirollkapacitet, som gör att det blir JAS, dvs. jakt-, attack och spaningsplan. Om detta nämns inte ett ord i regeringens skrivelse, trots att vi nu i enlighet med försvarsbeslutet står inför ett beslut om anskaffning av en radarjaktrobot, ett beslut om hur effektivt JAS blir i rollen som jaktplan, ett beslut som är av vital betydelse för vår luftförsvarsförmåga men som också får viktiga konsekvenser på flera andra områden. Chefen för flygvapnet har redogjort i försvarsutskottet för de planeringsmässiga konsekvenser som bristerna i valutakompensationssystemet kan få. Han säger att det kan bli nödvändigt att lyfta ut projekt som anskaffning av radarjaktrobot med spaningskapsel och varningsutrustning. Så kan man naturligtvis inte göra. Att så hantera frågor om anskaffning av system som tar flera år från beslut till dess de finns i krigsorganisationen är helt orimligt. Valet av radarjaktrobot är naturligtvis också en utrikespolitisk fråga. Det är en stor order. Men det är också ett avgörande där vi har att ta ställning till om vi vill delta i den europeiska industriutvecklingen eller om vi väljer att göra JAS systemet ännu litet mera amerikanskt. För vår egen försvarsindustri är detta naturligtvis ett strategiskt beslut. Det är inte överdrivet att påstå att det beslut vi fattar avgör om vi på sikt kan bibehålla viktig högteknologisk kompetens här i Sverige, en kompetens som vi i försvarsbeslutet av många skäl har prioriterat. Man kan nämna de säkerhetspolitiska och de strategiska. Jag har försökt skissera hur betydelsefullt beslutet om anskaffning av radarjaktrobot faktiskt är. Mot denna bakgrund ter det sig utomordentligt märkligt att regeringen isolerar sig från riksdagen och från riksdagens stöd. Vi har i försvarsutskottet vid två tillfällen tydligt och klart talat om hur vi vill att denna fråga skall behandlas. Så har också riksdagen beslutat: Utskottet anser att beväpningen av JAS 39 med radarjaktrobot är en fråga av sådan principiell natur som riksdagen vid sin senaste behandling av regeringens redovisning av läget i JAS-projektet sagt sig vilja ha ett inflytande över. Utskottet utgår således från att regeringen återkommer i ärendet. Eftersom valet av radarjaktrobot har en sådan dignitet borde det vara självklart att söka en bred politisk enighet. Vi har ett genuint intresse av att fullfölja precis den prioritering som vi stod bakom vid försvarsbeslutet, att prioritera luftförsvarskapaciteten. Vi ser regeringens handlande som ett hot mot möjligheten att faktiskt skapa ett mycket gott framtida luftförsvar där JAS 39 Gripens kapacitet faktiskt är grundläggande, kompletterad med god luftvärnskapacitet. Avslutningsvis vill jag säga att jag utgår från att regeringen, precis som Arne Andersson sade, återkommer till riksdagen och därmed följer dess beslut. Någon annan tingens ordning ter sig helt ansvarslös. I för landet så viktiga frågor borde det vara en självklarhet för varje ansvarsfull regering att söka största möjliga samförstånd. I grunden bygger det på öppenhet och förtroende för att vi strävar efter bästa möjliga förmåga för det svenska försvaret att fylla sin uppgift. Det är därför märkligt att majoriteten i försvarsutskottet valde att delvis spela med i det mörkläggningsspel som regeringen håller på med. Om nu regeringen väljer att negligera riksdagens uttryckliga beslut om en ordentlig redogörelse för JAS-projektet i dess helhet, borde samtliga ledamöter i försvarsutskottet bli lika upprörda som vi socialdemokrater och använda det goda omdöme som de vanligen visar för att skapa den nödvändiga stabilitet som så innerligt behövs för JAS Herr talman! Nog måste Arne Andersson korrigera sig på en punkt. Han säger att regeringen har valt att begränsa informationen till riksdagen. Då har regeringen gjort fel. Det valet har inte regeringen. Riksdagen har talat om vilken information man vill ha och på vilket sätt. Riksdagen har beslutat om att informationen årligen om JAS-projektet skall vara komplett och genomgripande. Jag instämmer i övrigt i Sture Ericsons anförande och yrkar bifall till vår reservation.
Herr talman! Jag kan dela mycket av det som Britt Bohlin sade, men det uppstår naturligtvis svårigheter när hon instämmer i Sture Ericsons anförande, vilket jag känner mindre för, mest på grund av hans ordval. Nå, Britt Bohlin, jag undrar om det går att göra trovärdigt att den moderate försvarsministern vill agera så att försvarets möjligheter att vara starkt och effektivt på något sätt minskas. Britt Bohlin liksom Sture Ericson anser tiden vara mogen för att höja röstläget och tala om att majoriteten i utskottet löper med -- eller hur det nu uttrycktes. Det är felaktigt. Man kan läsa ordagrant vad majoriteten har skrivit. Jag tycker uppriktigt sagt att det talas om precis samma saker i majoritets respektive reservationstexten. Jag tillät mig att säga att det tillhör spelets regler och att det inte är mycket att bråka om. Men peka inte ut den ena eller den andre som sabotörer för ett starkt försvar! Det hör inte till spelets regler.
Herr talman! Vad Arne Andersson inte kommenterar är hur han egentligen ser riksdagens ledamöters reala chans att bedöma JAS-projektet i dess helhet. Hur skall de kunna göra den bedömningen och fundera över om JAS-projektet i dess helhet når upp till de fastställda målsättningarna? För att riksdagen skall kunna göra den bedömningen måste man naturligtvis ha all information och alla fakta på bordet, innan vi går in i nästa fas inför nästa års budget. Det är nu som det är dags att göra en helhetsbedömning av Arne Andersson gör ofta den försvarspolitiska debatten till något slags språkkurs. Jag tänker inte kommentera detta i övrigt, men jag måste säga att jag har svårt att tänka mig att man skall kunna nå en bred enighet om att Sveriges försvarsminister just nu är den ende som kan göra en relevant bedömning av hur vi skapar ett bra och effektivt svenskt försvar. Det är ganska många som har synpynkter på den saken. Jag tycker att samtliga dessa synpunkter -- och inte bara försvarsministerns synpunkter -- är av värde. Om försvarsministern inte tycker sig öppet och ärligt kunna redovisa de ställningstaganden som han nu står inför, är detta en brist inte hos riksdagen och inte hos försvarsutskottet utan enbart hos försvarsministern.

Herr talman! Sedan första beslutet 1982 har vi minst en gång per år diskuterat och tagit ställning till JAS-projektet. Vänsterpartiets ledamöter samt ett antal socialdemokrater har varit kritiska till hela frågan, inte bara till systemets omfattning och utformning. Så är förmodligen fallet även i dag. Argumenten är väl kända. Jag kan Arne Anderssons och han kan mina, eller han har åtminstone hört dem, kanske till leda. Det råder inga tvivel om vilken majoritetens uppfattning är. Om man skall se det hela från demokratisk synpunkt och betrakta riksdagen som uttrycket för den representativa demokratin, råder det inga tvivel om vad det svenska folket vill. Riksdagen har gång på gång bekräftat 1982 års beslut och anslagit pengar i den takt som industrin har krävt. JAS-ramen har utökats i samma utsträckning som kostnaderna har ökat: Så här dyrt blev det -- alltså betalar vi ut pengarna. Från den synpunkten är det viktigt att debatten hålls levande. Svenska folkets uppfattning i en mängd frågor skiljer sig på ett avgörande sätt från det representativa organets -- jag behöver bara nämna EU-frågan. Jag inbillar mig att det också finns en skillnad mellan riksdagens och det svenska folkets mening när det gäller utformningen av det militära försvaret. Detta är någonting som man måste leva med i en representativ demokrati. Inget system är fulländat. Vi får hoppas att en levande debatt kan medverka till att frågorna hålls på ett sådant plan att folket kan delta i den. Herr talman! Jag inbillar mig inte att det som har skett kan göras ogjort. Flygplanet finns. Pengarna kan aldrig tas tillbaka. Vad vi nu kan åstadkomma är en förändring av projektet och av omfattningen av systemet. Vi kan påverka så att industrins behov av kvalificerade samhällsbeställningar riktas mot civila ändamål. Jag yrkar bifall till min meningsyttring.
Herr talman! Utomordentligt kort: Det är alltid roligt att lyssna till Jan Jennehag, inte därför att det råder samstämmighet mellan oss utan för att linjerna är ganska klara. Jag undrar ändå vad Jan Jennehag menar med att den svenska representativa demokratin inte skulle vara representativ när det gäller försvarspolitiska frågor, något som för övrigt kommer att stämmas av till hösten. Då visar det sig om vi har fog för våra ställningstaganden avseende såväl JAS som andra viktiga frågor.
Herr talman! Detta att den representativa demokratin i vissa stycken icke förmår att ge uttryck för majoriteten av det svenska folkets uppfattning är någonting som vi ständigt måste vara beredda att förbättra och förändra. Konstigare än så är det inte. I vissa fall har vi möjlighet att låta saken avgöras genom en folkomröstning. Så kommer att ske i EU frågan. Detta är ett utomordentligt exempel på att riksdagens kammare kan ha en uppfattning som inte omfattas av en majoritet av det svenska folket. Så var det med den saken.
Herr talman! Jan Jennehag talade om att vara representativ för sitt parti kontra allmänheten. För några månader sedan hade jag det stora nöjet att samarbeta med Jan Jennehags partivän Oswald Söderqvist i JAS-kommissionen. Vi gick då igenom JAS-projektet från början till slut, och vi studerade snart sagt varenda skruv och mutter i detta flygplan. Oswald Söderqvist som så genomgripande kunde studera projektet har inte bestämt sig för om han ställer upp för att avbryta JAS-projektet, snarare tvärtom. Nu måste jag fråga Jan Jennehag: Är det Vänsterpartiets uppfattning att vi skall avstå från det som kan komma efter delserie 1 och 2? Eller är det Vänsterpartiets uppfattning att omfattningen av systemet skall begränsas, som Jan Jennehag talade om? Skall vi låta bli att beväpna JAS? I så fall är de vackra dyrbara flygplanen som vi har köpt och beslutat om i denna riksdag totalt värdelösa.
Herr talman! Ja, Britt Bohlin, det kommer att bli väldigt dyrbara flygplan. Det är precis det som vi har hävdat från första stund. När det gäller Oswald Söderqvist och hans inställning och engagemang i denna fråga går det utomordentligt bra att gå tillbaka till protokollen från den tid då han var ledamot av riksdagen. De synpunkter som han då hade är till stor del giltiga i dag. Det har naturligtvis hänt saker som gör att analyser förändras. Självfallet är det så. Det vore mycket konstigt annars. Beträffande frågan om att avbryta projektet menar naturligtvis ingen i partiet, vare sig Oswald Söderqvist, jag eller någon annan, att man omedelbart skall upphöra med tillverkningen, hugga sönder de plan som är tillverkade och glömma hela saken. Vi måste naturligtvis inse vad som har hänt och ta till vara det arbete som är gjort. men vi skall inte gå i samma fälla som vi gjorde 1982 och bygga ett system som inte har något samband med de uppgifter som svenskt försvar behöver klara av. Systemets huvuduppgift var en beställning till svensk industri för att den skulle kunna fortleva. Det är i och för sig hedervärt för ett samhälle att göra en sådan insats. Vad vi menar är att det finns mängder av civila områden där svensk industri också skulle kunna utföra ett kvalificerat arbete och få uppgifter av samhället att ta fram nya tekniska lösningar.
Herr talman! Jag vill till Jan Jennehag säga att jag och många andra, tror jag, är innerligt glada för att vi inte lydde Vänsterpartiets råd 1982. Om vi inte hade byggt ett svenskt stridsflygplan utan ett amerikanskt stridsflygplan, hade vi inte haft problem med 35 % av det planet i dag vad gäller de ekonomiska ramarna, utan då hade vi haft ett hundraprocentigt problem. Det hade varit mycket värre. Jag tror att många har ändrat sig sedan 1982 på många områden i livet. Bl.a. när det gäller ett utvecklingsprojekt, som då var en ritning på ett papper och som i dag är ett fungerande stridsflygplanssystem, är det klart att man måste dra slutatser av vad som har hänt under alla dessa år. Det tycker jag att man skall ta på allvar. För övrigt har jag inte i något sammanhang hört Vänsterpartiet berätta för oss andra om vilken säkerhetspolitisk bedömning som ligger till grund för att man kan säga att JAS inte längre behövs i det svenska försvaret.
Herr talman! 1982 fanns det naturligtvis andra möjligheter än att fatta det beslut som innebar JAS projektet. Det fanns också möjligheter att låta svensk flygindustri ta fram ett plan som bättre svarade mot svenska försvarets behov utifrån säkerhetspolitisk synpunkt och de kostnader som vi var beredda att lägga ut på det militära försvaret. Vi måste alltid komma ihåg att det beslut som en gång har fattats redan är fattat. Men när beslutet fattades fanns det andra möjligheter. Det är väl ingen hemlighet för Britt Bohlin att mängder av olika tekniska lösningar diskuterades. Men det var den dyraste och mest kvalificerade lösningen som valdes. Jag menar att detta inte var en slump. I övrigt när det gäller den säkerhetspolitiska analysen tror jag inte alls att Britt Bohlin är omedveten om vår inställning. Som en stat i Europas utkant har vi naturligtvis både speciella förutsättningar och problem när det gäller säkerhetspolitiken. Det militära försvaret och dess roll måste ständigt diskuteras. Vår position i svensk politik är att vi inte tror att det militära försvaret har så stor betydelse för vår säkerhetspolitik som majoriteten i Sveriges riksdag tror.

Herr talman! Har vi råd med fler reformer? Har vi råd att satsa över en miljard under de kommande tre åren på nya reformer? Med tanke på Sveriges ekonomiska situation kan man bli tveksam. Men jag undrar om någon av oss kan hävda att det finns någon annan grupp som har så stora behov, som under så lång tid har varit så eftersatt som just de som har psykiska störningar eller psykisk sjukdom. Därför är det i dag ett viktigt beslut som riksdagen skall fatta om ett omfattande utbyggt stöd för psykiskt störda. Vi vet från Psykiatriutredningens undersökningar -- vi har i två år väntat på uppföljningen av Psykiatriutredningen -- att levnadsvillkoren för psykiskt störda är mycket sämre än för normalbefolkningen. Vi vet också att de psykiskt störda, även om man jämför med dem som är förtidspensionärer av somatiska skäl, har en betydligt svårare situation. De har sämre möjligheter vad gäller ekonomi, hälsa och utbildning än befolkningen i allmänhet och övriga förtidspensionärer. Nedläggningen av mentalsjukhusen var nödvändig, men den följdes inte upp med intensiva insatser från kommunernas sida. Därför har många psykiskt störda och deras anhöriga hamnat i en svår situation. Jag har egna erfarenheter, både professionellt och som anhörig, av hur just stödet till de anhöriga har varit eftersatt. Man har kunnat se hur anhöriga först fått kämpa för att den psykiskt störda skall få en nödvändig vård. När sedan patienten väl har fått vård har det varit problem för den anhöriga med att över huvud taget få vara delaktig i behandlingen till ett friskt liv. Jag vet lika väl hur stora svårigheterna är för Socialtjänsten och för psykiatrin att samarbeta om det öppna stödet, vilket medfört stora brister. Det finns några unika verksamheter i vårt land som gärna kan framhållas som föregångsexempel. Jag tänker naturligtvis i första hand på mitt eget bostadsområde Skarpnäck, där vi har Skarpnäcksprojektet som under många år har legat långt före många andra områden i Sverige. Genom utskottets försorg har jag fått ta del av fler exempel -- lyckligtvis finns det fler exempel -- såsom Skellefteå. Det finns exempel också på många andra håll, där man faktiskt försöker att bryta det bristande samarbetet och försöker att se till att det fungerar samt bygger upp nya verksamheter för psykiskt sjuka. Riksförbundet för schizofreni och en rad andra organisationer -- känner vi till de sammantagna svårigheterna. Det handlar inte om enskilda erfarenheter, utan de delas av många. Hur stor är gruppen psykiskt störda? Det finns olika redogörelser och undersökningar. Men man räknar med att det är cirka 13 % av befolkningen, och då vet vi att det inrymmer stora variationer, från dem som hela livet lider av en svår psykisk störning som gör att de inte kan arbeta och ha normalt familjeliv osv. till dem som kanske under en kortare tid lider av neuros. Men sammantaget gäller att de i allmänhet inte har fått det stöd som de har behövt. I propositionen, som äntligen kom under våren, finns det mycket som är positivt. Man har följt upp Psykiatriutredningen, men det finns några punkter som inte har följts upp fullt ut. Jag tänker exempelvis på begreppet medicinskt färdigbehandlad, som jag tycker att man kan diskutera och vilket inte är särskilt tydligt. I den frågan har utskottet gjort en förbättring. Jag tänker också på sysselsättningsgarantin. Det vore bra om den följdes upp på samma sätt för gruppen inom LSS som för andra grupper med funktionsnedsättningar. Vidare tänker jag på den ganska oklara skrivningen vad gäller kommunernas betalningsansvar samt en del andra områden. Men det är viktigt att se vad propositionen och utskottet, i mina ögon, har förbättrat på området. I Vänsterpartiet har vi under många år drivit en del frågor. Det är därför med stor tillfredsställelse jag nu ser att en hel del av våra krav har gått igenom. Jag vill först nämna något som inte framgår med så stor stil i utskottets betänkande och inte heller i propositionen men som är av stor vikt, nämligen Institutet mot tortyr som skall inrättas till stöd för tortyrskadade. Det skall internationellt och nationellt bedriva insatser mot tortyr. Detta är en verksamhet som är efterlängtad. Vänsterpartiet har under många år tagit upp frågan. Vi såg till att Psykiatriutredningen fick tilläggsdirektiv, eftersom frågan inte var tillräckligt belyst. Det finns ett klart och konkret förslag på hur detta skall se ut. Detta har nu utskottet fullföljt. Stockholms landsting och flera andra enskilda landsting har tagit ett stort ansvar. De har gett stöd till Röda korset, och på Karolinska institutet har man inrättat ett diagnoscenter, vilket faktiskt har haft en mycket stor betydelse på området. Landstinget i Stockholm har tagit ett ansvar som staten faktiskt borde ha gjort. Men i och med denna beställning från riksdagen är det min förhoppning att detta kommer att ske. Jag utgår från att Institutet mot tortyr kommer att placeras i Stockholm, där kunskaperna finns i väldigt hög utsträckning. Jag vill nämna ett annat krav som jag är glad över att Vänsterpartiet har fått igenom, det är -- Psykiatriutredningen är ju inte avslutad i och med det här som handlar om vuxna -- att det nu görs en beställning om att gå vidare och kartlägga situationen för barn och ungdomar. Det är ett område där det också finns stora brister. Jag har tidigare berört problemet för de anhöriga. De skall få ett utökat stöd. Det är bra. Det är också ett krav som vi har drivit länge. Försöksverksamhet med personligt ombud är också en positiv del i förslagen. Vi har även försöksverksamhet med rehabiliteringsinsatser för att minska antalet förtidspensioneringar bland psykiskt störda som kraftigt ökar. Vi vet vilka brister som har funnits på det området. Vi har också ett förslag om en försöksverksamhet när det gäller ökat samarbete mellan socialtjänst och psykiatri. Sammantaget är jag mycket glad åt förslagen och att utskottet i stort sett står enhälligt bakom betänkandet. Jag vill också göra helt klart att en stor del av förtjänsten för att utskottet är enigt är Bo Holmbergs och Sten Svenssons som har suttit i Psykiatriutredningen. De har som ordförande respektive vice ordförande sett till att utskottet aktivt har arbetat för att förbättra propositionen på ett flertal punkter. Jag vill säga: Grattis! Med detta sagt vill jag också poängtera att det återstår en del frågor. Vi är faktiskt ännu inte framme vid att likställa somatisk sjukdom med psykisk sjukdom. Jag vill kortfattat nämna några av de punkter som ett fortsatt arbete måste innehålla. Vi har först och främst frågan om attityder till psykiskt sjuka. Vi vet att den som drabbas av psykisk sjukdom och anhöriga till psykiskt sjuka befinner sig i en helt annan situation än den familj som har ett barn med fysiska funktionshinder. Jag vill också nämna att sysselsättningsgarantin, som jag var inne på tidigare och som tas upp i LSS, självklart även måste omfatta psykiskt störda. Jag vill vidare nämna behandling med psykoterapi, som enligt min mening måste uppfattas som all annan sjukvårdande behandling inom allmänna försäkringskassan. Det är också nödvändigt med en översyn av situationen för utvecklingsstörda med psykisk sjukdom eller störning. Det är ett område som har berörts varken i utredningen, i propositionen eller i utskottet. Jag har personligen missat det. Jag har en lång erfarenhet från Stockholms landsting. Det har visat sig att det finns omfattande problem, även om de inte är många. De som är psykiskt störda och utvecklingsstörda hamnar mellan olika stolar. Det handlar inte om så många personer, men kostnaderna är desto högre. Den brist på vård som dessa personer drabbas av är omfattande. Vi vet från forskning att psykoterapi bland utvecklingsstörda kan vara väldigt framgångsrik. Detta är något som man inte har satsat särskilt mycket på. Herr talman! Något som man också behöver titta närmare på är begreppet personligt ombud. RSMH har föreslagit personlig samordnare. I utskottet säger man att det efter försöksperioden bör ses över vad en sådan person skall kallas. Till slut en fråga som inte är minst viktig. RRV och Socialstyrelsen har fått ett utvärderingsuppdrag. Det är av oerhörd betydelse att se vad som händer med de här föreslagna förändringarna. Det är också av stor vikt att det inte bara görs utifrån myndigheterna. I utvärderingsarbetet måste man på ett tidigt stadium låta intresseföreningarna, de som har någon form av psykisk störning och deras anhöriga, få ta en aktiv del. Annars kommer vi aldrig att gå framåt på det här området på ett sätt som gynnar dem som är närmast berörda. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet, utom under mom. 4 och 9, där jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring. Jag vill sluta där jag började. Det här är en dyr reform, men den är väl värd varje krona som kommer att satsas för att göra livet bättre för dem som är psykiskt störda eller deras anhöriga. I framtiden gäller det att se till att kostnaderna inte blir så betydande som de är i dag.

Herr talman! Den proposition om psykiatrin som riksdagen i dag skall behandla är något av en milstolpe när det gäller samhällets förhållningssätt till psykiskt störda och psykiskt sjuka. En annan sådan milstolpe i Sverige var när de gamla och stora mentalsjukhusen avvecklades, och omfattningen av den slutna vården kunde minskas från närmare 40 000 till ca 14 000 platser. Därmed behövde människor inte längre i onödan få sin frihet beskuren, i onödan hospitliseras och förlora möjligheten att leva ett normalt liv. Vad hände då när de gamla mentalsjukhusen stängdes och psykiskt sjuka skulle få vård och stöd ute i samhället bland oss andra? Psykiatriutredningen hade uppgiften att göra en bred kartläggning av situationen för de psykiskt störda i det svenska samhället. Psykiatriutredningen gjorde en rejäl syneförättning för den här gruppen människor i det svenska samhället när det gällde vården, boendet, förtidspensionerna, ekonomin, det sociala stödet och sysselsättningen. Det fina med Psykiatriutredningens inventering var att vi valde att se på hur de här människorna hade det utifrån deras egen och de anhörigas situation. Vi valde ett individperspektiv. Utredningen valde inte ett myndighetsperspektiv, att sektoriellt titta på frågan från landstingssynpunkt, Socialstyrelsesynpunkt och boendesynpunkt. Vi valde att utgå ifrån individens situation. Vi kunde se sektoriseringens baksida. I åtta nio delbetänkanden kunde vi påvisa att det fanns klara brister för de psykiskt störda. Vi lyfte på ett antal stenar som det fanns saker under som det inte var alltigenom trevligt att se. Det lärde oss i utredningen att det var angeläget att stärka de psykiskt stördas ställning, både i vården och i samhället. Det var också en markering från utredningens sida att de anhöriga och de psykiskt störda fick en röst i ett statligt betänkande. Ett av våra delbetänkanden innehöll en beskrivning av hur de psykiskt sjuka och de anhöriga upplever sin situation. Det var också något av en historisk markering. Tidigare hade man inom psykiatrin i stor utsträckning sett över axeln på patientorganisationerna och t.o.m. sett dem som ett stort problem i vården i stället för som en tillgång. Jag ser det därför som en väldigt viktig markering när nu regeringen i sin proposition och riksdagen i sitt beslut kommer att ge stöd till kamrat och anhöriginsatser. Det är ett erkännande av vad det betyder att ha den verksamheten med i psykiatrin. Psykiatriutredningen de här bristerna. Utifrån ett anhörig och patientperspektiv lade man fram ett antal förslag som syftade till att förbättra de psykiskt stördas ställning både i vården och i samhället. Nu ligger regeringens proposition på riksdagens bord. Det är en bra proposition som socialutskottet tillstyrker. Det var en enig utredning som lade fram sitt förslag. Där satt företrädare för Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Nu presenterar socialutskottet ett enigt betänkande i riksdagen. Utskottet har i samförstånd och i kontakt med Socialdepartementet och Bo Könberg preciserat och utvecklat propositionen på ett antal punkter. Som jag ser detta är den här politiska enigheten en styrka. De förändringar som förestår kommer nämligen att förutsätta ett politiskt engagemang bland de förtroendevalda ute i kommuner och landsting när det gäller att sätta sig in i den här problematiken och att se till att det beslut som riksdagen i dag fattar också kommer att kunna fullföljas och förändra vardagen för de psykiskt sjuka. Det kommer att förutsätta ett gemensamt agerande från de myndigheter som är ansvariga för sysselsättning, vård och försäkring. Det kommer att förutsätta en personalutveckling, och det kommer att förutsätta ett socialpsykiatriskt synsätt från den medicinska professionen. Sist men inte minst tror jag att det kommer att förutsätta att det finns ett antal eldsjälar, bl.a. sådana som socialutskottet mötte på sin resa till Skellefteå och Timrå kommuner. Det gäller att vara påhittig och att ta fram lämplig sysselsättning för den här gruppen människor. Om det bakom alla dessa förutsättningar finns ett politiskt enhälligt beslut kommer det självklart att bidra till att det blir möjligt att på ett bra sätt fullfölja propositionen. Jag skall sedan kort, herr talman, visa på förändringarna i den text som man i socialutskottet har varit överens om -- och det här har skett i samarbete med Socialdepartementet. I det sammanhanget vill jag här från talarstolen framföra en eloge till Sten Svensson för det samarbete som vi har haft i utredningen och i utskottet samt till sjukvårdsminister Bo Könberg för att det var möjligt att etablera ett samarbete när propositionen hade lagts fram och för att vi har kunnat komma fram till detta betänkande. Den första punkten som vi har diskuterat handlar om att utvidga det kommunala betalningsansvaret så att det också omfattar dem som återkommande vårdas inom psykiatrin. Detta ser vi som en förbättring. Den andra punkten gäller att Socialstyrelsen skall jobba vidare så att ansvarsfördelningen i fråga om de särskilda boendeformerna i psykiatrisk hemsjukvård och rehabilitering blir klarare. På det sättet slipper kommuner och landsting dividera om vad som gäller, om någon i onödan hamnar mellan stolar. Den tredje punkten gäller att säkerställa tillgången på god kvalitet i psykoterapin. Socialstyrelsen skall ju gå igenom innehållet i olika vård och behandlingsformer. Det kan därför vara bra att få en genomgång av vad som är bra och vad som är dåligt i psykiatrin. Den fjärde punkten gäller en förändring som är principiellt viktig. Ett uppdrag ges nämligen till den interdepartementala arbetsgruppen för att se om man kan ersätta sjukbidrag och förtidspensionering med någon form av rehabiliteringsbidrag. Då kan man fråga sig: Varför skall man särbehandla en sådan här grupp? Ja, många av de här människorna insjuknar i 18--20-årsåldern och får aldrig ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden. För dem är det naturligtvis oerhört angeläget att de inte får stämpeln på sig att de är förtidspensionerade när de är 18--20 år. Det är i stället viktigt att de får ett rehabiliteringsbidrag. Därmed kan de känna optimism och få en chans att växa och få ett värdigt liv. Den femte punkten gäller att komma i gång på tio orter och att i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri klara de psykiskt störda som har missbruksproblem. I utredningen försökte vi på olika sätt att prata med de båda kommunförbunden om att man skulle ta gemensamma tag. Men socialtjänsten tycker att det är ett psykiskt problem, och då är det landstingets sak. Och landstinget tycker att det är ett socialt problem. Då blir det en sak för kommunen. Men så kan det i längden inte vara. I och med det här beslutet säger riksdagen att vi nu drar i gång en försöksverksamhet, så att de människor som har en psykisk störning -- som i sig är jobbig -- och som dessutom har missbruksproblem får en chans till bra vård och behandling. Den sjätte punkten gäller att SBU, Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknologi, får i uppgift att utvärdera behandlingsmetoderna inom psykiatrin och då inte bara utifrån ett snävt biologiskt synsätt utan också utifrån ett brett socialpsykiatriskt synsätt. Propositionens ansats här är att man skall se till människan i dess helhet inte bara inom vården utan också ute i samhället och att man får en utvärdering av behandlingsmetoderna utifrån nämnda helhetssyn på människan. Jag hade kunnat lägga till det som Eva Zetterberg sade om skrivningen om tortyrskadade. Där hänvisar man till Psykiatriutredningen. Pengar borde alltså anslås till detta, så att ett institut kan byggas upp. Vidare borde det ha kunnat läggas till något om skrivningen här om att minst 20 % av de pengar som avsätts för olika insatser skall användas till arbete med att hitta nya insatser i socialtjänst och vård -- bl.a. gäller det sysselsättning -- för att de här männskorna skall få bättre vårdformer. Dessutom kunde vi ha lagt till att vi har tillgodosett RSMH:s önskemål. Av de pengar som är avsatta för äldreboende går 300 miljoner kronor till psykiskt störda. De pengarna kan få finnas kvar i fem år. Med detta, herr talman, vill jag säga att vi skulle kunna lyckas med att ge bättre behandlingsmetoder. Därmed får vi färre återfall. Vi skulle också kunna åstadkomma sysselsättning och sociala nätverk och därmed en bättre livskvalitet. Vi kan också få ett bättre samarbete mellan myndigheter. Det här tror jag kommer att minska samhällets totala kostnader med i storleksordningen 1--5 miljarder kronor. Så mycket pengar rör det sig om i fråga om besparingar genom en bättre samordning. Med stöd av en starkare ställning kan de här människorna få självkänsla, och de kan växa och få ett värdigt liv. Det betyder att förhållningssättet från myndigheternas och vårdpersonalens sida behöver vridas i nya banor. Det handlar ytterst om solidaritet och om respekten för det lika människovärdet. Därmed yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall efterkomma talmannens önskemål om en stark begränsning av taletiden. Jag inskränker mig därför till att i allt väsentligt instämma i vad utskottsordföranden här har sagt. Jag ber också att få tacka för de vänliga ord som riktades till mig och vill gärna returnera ett tack till Bo Holmberg för det fina samarbete som Bo Holmberg, Lars Jacobsson från Umeå och jag har haft i utredningen och som har följts upp genom beredningsarbetet i utskottet. Jag vill också rikta ett tack till sjukvårdsminister Bo Könberg för värdefulla insatser när det gällt att åstadkomma en proposition som går i den riktning som vi i utredningen önskade. Det som har skett under utskottets beredning innebär förtydliganden och understrykningar av väsentliga frågor. Det är bra att vi har kunnat enas om detta. Låt mig sedan, herr talman, få understryka några väsentliga synpunkter från min sida. En av orsakerna till att de psykiskt störda hamnat på undantag är att man inte har sett dessa som en handikappgrupp och heller inte anpassat samhällets insatser till detta perspektiv. När man satte i gång med avinstitutionaliseringen tog man inte ansvar för att alternativa vårdformer byggdes upp. Vi måste nu lämna den passiva bidragspolitiken och i stället gå in för en aktiv rehabilitering. Av vårt kartläggningsmaterial från vårt arbete i utredningen framgår t.ex. att över 30 % av förtidspensionsintygen för psykiskt störda inte skulle ha skrivits om rehabiliteringen hade fungerat bättre. Samhällets insatser när det gäller psykiatrisk och yrkesmässig rehabilitering måste kraftigt förbättras, bl.a. genom insatser som skall göra det möjligt att öka tillgången till skyddat arbete och långsiktig arbetsrehabilitering. De som inte har egen bostad måste ha ett helt annat stöd än vad som ges i dag. Risken är annars stor att de åter hamnar i sluten psykiatrisk vård och att det blir ett slags passiv rundgång som blir mycket dyr för samhället. Fungerar inte vardagen och de sociala insatserna, fungerar heller inte mediciner eller terapi. Insatserna måste samordnas, och de sociala myndigheterna måste samverka med den psykiatriska vården. Det är viktigt att vi nu tydliggör var ansvaret skall ligga. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Det är en ljus dag i dag. Riksdagen kommer av allt att döma om en liten stund att rösta för betydande förbättringar för de psykiskt störda. Detta sker då i bredaste möjliga politiska enighet i denna kammare. Bakom det beslut som nu skall fattas ligger en bra utredning. Det finns en proposition som -- om jag får säga det själv -- förhoppningsvis har många goda inslag -- en proposition som har blivit ännu bättre av den behandling som den fått av socialutskottet. Att det har blivit så är förstås hela utskottets förtjänst, men jag vågar väl ändå säga att det allra mest är Bo Holmbergs och Sten Svenssons förtjänst. De har genom sitt arbete i utredningen verksamt bidragit till denna utveckling och har fullföljt detta under den senaste månaden. Inte minst tycker jag att den socialdemokratiska motionen har bidragit till att förbättra den produkt som överlämnades till riksdagen. De förbättringar för de psykiskt störda som vi nu gör innehåller bl.a. en satsning på över 1 miljard kronor under de närmaste tre åren. Jag delar Eva Zetterbergs uppfattning att den är i hög grad befogad. Bakom förbättringarna ligger lärdomar som vi dragit av en del av de reformer som genomförts under senare år på sjukvårdsområdet. En av de mest aktuella av dessa är ÄDEL reformen, som lärde oss att det är angeläget med tydligare gränser mellan olika personers och myndigheters ansvar. En annan lärdom är att ett betalningsansvar mellan olika offentliga instanser går att använda som ett medel för att förbättra för de människor som det här gäller. Härigenom kan man placera drivkrafterna så, att de verkar åt rätt håll och inte, som tidigare ibland var fallet, åt fel håll. Det har varit glädjande att konstatera att relationerna mellan de bägge huvudmännen och deras riksorganisationer, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, har varit mera smärtfria denna gång än förra gången. Några av de som i dag har deltagit i debatten var inblandade även då och kommer ihåg hur det var. Herr talman! Jag tycker att det här förslaget är ett praktexempel på reformism. Vi politiker kan ju aldrig skapa lycka för människor. För det krävs så mycket av sådant som ligger utanför vårt inflytande och vår kontroll, sådant som familjen, vänner och livet i allmänhet. Men vi kan i bästa fall undanröja eller åtminstone minska orsakerna till olycka. Det har vi också försökt göra på några områden på senare år. Jag tänker på förkortandet av operationsköer, den stora handikappreformen, de förbättrade ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna och i dag förbättringarna för en av de mest eftersatta grupper som finns i vårt land.

Herr talman! Widar Andersson har, ånyo -- jag tror att det är den tredje i stort sett likalydande interpellationen som jag besvarar -- ställt frågor till mig angående konsekvenserna av regeringens önskan att förstärka marknadsekonomin och därmed återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Andersson har frågat mig hur demokratin, offentligheten och det allmänna intresset skall tillgodoses när staten skall träda tillbaka och ersättas av företagare samt om marknadens ökade makt och inflytande är ett resultat av regeringens medvetna strategi. Jag skall kort svara på dessa frågor. Låt mig, till att börja med, konstatera att regeringen inte bara vill återupprätta Sverige som tillväxtnation för företagarens skull, utan för alla svenskars skull. Låt oss inte glömma konsekvenserna av att marknadsekonomins verkningskrets trängts tillbaka av skadliga skatter, kostsamma regleringar och alltför stor offentlig sektor. Sedan början av 1970-talet har Sverige haft lägre tillväxt än de flesta andra industriländer. Konsekvenserna av detta kan illustreras på många sätt. Ett är att peka på den dåliga reallöneutvecklingen. 1980 var den genomsnittliga reallönen för en industriarbetare 158 000 kr och 1990 var den 159 000 kr. Det är en ökning med endast 100 kr per år. Detta är effekterna av att marknadsekonomin sätts på undantag. Det är samma effekt som vi kunde utläsa i Socialstyrelsens utvärdering av den sociala situationen under socialdemokraterna. Den blev sämre. Utan en god välståndsutveckling är det inte möjligt att långsiktigt öka hela folkets välstånd. Detta visste redan Adam Smith. Det var därför han döpte sin bok om marknadens institutioner till I Widar Anderssons frågor ligger att han ser ett motsatsförhållande mellan demokrati och marknadsekonomi. Det missförståndet bygger i sin tur på att han tycks tro att en fulländad demokrati är ett samhälle där så många beslut som möjligt fattas av riksdagen. Låt mig klargöra min uppfattning: För mig är ett fritt och demokratiskt samhälle ett samhälle där den politiska sfären styrs av regeringar och parlament, valda i fria val, och där individer, familjer och företag själva har vidsträckta möjligheter att styra sin framtid. Detta är den liberala visionen om det öppna samhället. När Andersson har frågat mig hur demokratin, offentligheten och det allmänna intresset skall tillgodoses när staten skall träda tillbaka, är mitt svar att staten skall träda tillbaka när detta leder till att demokratin fungerar bättre och allmänintresset bättre förverkligas. Ibland är det nödvändigt att ta strid med starka särintressen för att återupprätta marknadsekonomin och för att det allmänna intresset, av exempelvis en god välståndsutveckling, skall kunna förverkligas. När Andersson frågar om marknadens ökade makt och inflytande är ett resultat av regeringens medvetna strategi, är mitt svar att min medvetna strategi i dagens situation är att ibland öka marknadens verkningskrets, men att det då alltid sker för att öka människors frihet och möjligheter. Detta är den medvetna politiska strategin.
Herr talman! ''Människan spår men Gud rår.'' Så säger min 96-åriga farmor ofta när våra diskussioner ibland blir för hetsiga och tvärsäkra. Mot den bakgrunden vill jag inte säga att jag vet om Jesusmarschen, som i lördags höll förbön för att statsministern skulle växa till i vishet och klokskap, har blivit bönhörd. Men när jag hör Carl Bildts svar -- som jag givetvis tackar för, herr talman -- på min interpellation vill jag ändå för säkerhets skull föreslå några ytterligare dagars förbön för statsministern. Svaret är nämligen ett icke-svar, utsmyckat med några valrörelsejabbar om hur illa bevänt det var med löner och social trygghet under de socialdemokratiska regeringarna. Debatter upplagda på det viset intresserar mig föga, och jag nöjer mig därför med att uppmana var och en att jämföra t.ex. arbetslösheten, tillväxten, budgetunderskottet, statsskulden och kriminaliteten i mitten av 80-talet med motsvarande i dagens 90-tal. Jag tror att det räcker. Min interpellation ställer, herr talman, faktiskt frågan om regeringen har frånhänt sig möjligheterna till pragmatism, till att laga efter läglighet, till riktig inlevelse i det växande utanförskap som många medborgare i dag känner inför demokratin och samhället självt. Har den frånhänt sig möjligheten till en riktig inlevelse i hur hårt demokratins legitimitet anfräts av den sociala nonchalans och girighet som, i krisens spår, visar sig i alla samhällslager? Har man frånhänt sig allt detta eftersom marknaden sin överideologi har total dominans? Herr talman! En vårdag ungefär som denna 1938 i Paris talade journalisten Arthur Koestler på den tyska emigrantföreningen. Han var precis på väg att frigöra sig från Sovjetkommunismen och från den ideologiska sorteringsapparat som har fått honom att glömma, förtränga eller blunda för de övergrepp som har begåtts i kommunismens namn. Avslutningen av hans anförande, som sammanfattas i tre punkter, har bäring på denna debatt. Han säger: Ingen rörelse, inget parti, ingen person kan göra anspråk på ofelbarhet. Han fortsätter: Det är lika illa att fly för en fiende som att förfölja en vän som på andra vägar strävar mot samma mål. Han avslutar: I längden är en skadlig sanning bättre än en nyttig lögn. Arthur Koestlers ord är intimt förknippade med demokratins innersta väsen, innersta betydelse och innersta moral och därmed ständigt aktuella för alla regeringar och för alla politiker. Min interpellation gäller också demokratins förutsättningar i ett allt rörligare och alltmer internationaliserat Sverige. Frågan gäller om regeringen verkligen har en strategi för ökat och fördjupat medborgarstyre eller om det förhåller sig så som föreningen Konservativt idéforum -- såvitt jag förstår en klubb för moderater -- skriver i sin tidning, som man använder för att värva medlemmar. Man skriver där om den moderata politiken som ''en kluddig konturlös näringslivsfilosofi utan någon egentlig ideologisk förankring''. Statsministern har som moderat idédebattör aktivt bidragit till att allt fler inser skillnaden mellan stat och samhälle. Det vill jag gärna säga. Jag är själv av den åsikten att statens förhållande till medborgarna på många områden behöver tydliggöras och säkerligen avgränsas och att samhällets verkningskraft också skall öka. Det finns klara skillnader mellan stat och marknad men också mellan marknad och samhälle. Problemet med statsministerns svar i dag är att han så flagrant sammanblandar marknad och samhälle och låter dessa två sammanfalla i ett. I sitt interpellationssvar skriver statsministern: ''min medvetna strategi i dagens situation är att ibland öka marknadens verkningskrets, men att det då alltid sker för att öka människornas frihet och möjligheter''. Vill statsministern då förklara för mig hur människornas frihet och möjligheter alltid ökar genom privatisering av grundläggande, gemensamma naturtillgångar som malmen, skogen och vattenkraften. Hur ökar människornas frihet och möjligheter alltid genom privatisering av t.ex. Svensk bilprovning och Statens hundskola? Hur ökar människornas frihet och möjligheter alltid genom reaförsäljning av statligt ägda aktier?

Herr talman! Jag vill tacka Widar Andersson för att han har upprepat en interpellation av denna typ. Jag ställde för inte så länge sedan själv en interpellation till statsministern om den moderna informationsteknologin. Beroende på ett antal omständigheter blev debatten inte riktigt av. Jag var delvis inne på samma frågeställning som Widar Jag vill börja med att hålla med Widar Andersson om att statsministern gärna blandar ihop begreppen. Han skiljer inte på marknadsekonomi och kapitalism. Han ser inte att också privata intressen kan hota både demokratin och en effektiv ekonomi. Statsministern säger i svaret att 80-talets dåliga reallöneutveckling är en följd av att ''marknadsekonomin sätts på undantag''. Det är ett ganska fantastiskt påstående. Det handlar ju om ett decennium då Moderaterna fick se stora delar av sitt eget program förverkligade: avvecklad valutaoch kreditreglering, sänkta skatter för höginkomsttagare, privatisering. De som köpte fastigheter i London och Bryssel för svindlande belopp och de banker som lånade ut pengar utan säkerhet och som sedan skattebetalarna fick rädda -- var det verkligen ett resultat av att marknadsekonomin satts på undantag? Var det inte snarare ett resultat av en naiv tro på att marknaden klarar allt själv? I november i en interpellationsdebatt diskuterade vi den nya informationsteknologin. Sedan dess har det hållits ett antal tal, dels av statsministern själv, dels av USA:s vicepresident Al Gore, som anses vara en av de stora ideologerna på detta område. I ett tal i januari betonade Al Gore samhällets ansvar för att privata intressen inte skall ha makten över den moderna teknologin och förhindra allas tillgång till den. Han talar också om att man måste fördela teknologin, så att de som inte har något, ''have-not'', också får ta del av den. Också statsministern har hållit tal, vid Ingenjörsvetenskapsakademiens jubileumssymposium i februari. Då ville Carl Bildt se den nya informationsteknologin som ett tecken på ''kollektivismens successiva borttynande'' och på den ''marknadsekonomiska revolutionen''. Men jag tycker faktiskt att statsministern återigen hugger i sten. Internet, det system som Carl Bildt använder när han skickar elektroniska brev till Bill Clinton, har sitt ursprung i statliga beställningar. Det har, som författaren Lars Gustafsson påpekat i ett inlägg i Svenska Dagbladet, inte någon ägare eller styrelse. Det har byggt på samarbete -- kalla det gärna kollektivistiskt -- mellan engagerade människor och organisationer med mycket små inslag av vinstintressen. Carl Bildt torde själv ha märkt hur svårt det är att få marknadsmekanismen att fungera på detta område i t.ex. diskussionerna om ifall det skall tas betalt för att hämta information från Ibland är det nödvändigt att ta strid med starka särintressen för att återupprätta marknadsekonomin, säger Carl Bildt också i svaret. Det kan jag instämma i. Men Bildt väljer aldrig sina exempel från sina egna ideologiska vänner i det privata näringslivet. Det var något som Adam Smith förstod. Han talade om att kapitalister aldrig kan träffas i ett gathörn utan att de börjar konspirera mot marknaden. Är statsministern exempelvis inte oroad över att en man med dominerande ägande i italiensk privat-TV har blivit kollega till honom i Italien? Är det möjligen ett problem att en svensk mediekoncern håller på att lägga under sig en mycket stor del av den svenska mediemarknaden? Kan det vara ett problem för demokratin att några stora kapitalplacerare kan slå undan benen för varje regeringsplan för den ekonomiska politiken? Finns det över huvud taget ett samband mellan demokratins problem och den privatkapitalistiska maktutövningen?
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i Johan Lönnroths beklagande att vi inte fick den där interpellationsdebatten till stånd. När vårriksdagen lider mot sitt slut är den tid som är möjlig att använda till interpellationsdebatter begränsad. Det visade sig inte vara möjligt att få någon tid som gav utrymme för detta meningsutbyte. Som både Widar Andersson, Johan Lönnroth och jag har konstaterat vid några tidigare tillfällen ger de relativt snäva debattreglerna mycket begränsade möjligheter att föra den typ av ideologiska resonemang som vi nu för. Min korthet gentemot Widar Andersson är motiverad av att vi i två tidigare interpellationsdebatter har tröskat igenom samma materia och egentligen kommit till samma slutsats, dvs. att debattreglerna är litet för snäva för att vi skall kunna penetrera de ideologiska frågeställningar som intresserar oss bägge. Låt mig som utgångspunkt -- för att vara schyst mot Johan Lönnroth -- ta informationsteknologin och vad den betyder. Jag ber Widar Andersson om ursäkt. Den nya informationsteknologi som nu bryter fram är en teknologi som decentraliserar, internationaliserar och sprider makt. Den bryter ner centrala strukturer och gamla socialistiska system. Det är faxapparater, persondatorer och den digitala informationsteknologin tillsammans med satellit-TV och vad det nu kan vara, som är den revolutionära kraften i världen i dag som hotar varje form av diktatur. Fråga de kvarvarande diktatorerna vad de tycker om parabolantenner och faxmaskiner och möjligheten att sprida persondatorer till vanliga människor. Internet, som nämndes, är ett intressant exempel. Det är som Johan Lönnroth säger, att systemet har sin grund i beställningar som gjordes av det amerikanska försvarets forskningsagentur för att utveckla ett gemensamt dataspråk som skulle användas vid vissa militära installationer. Detta togs om hand av fria entreprenörer. Det som har utvecklat Internet till detta fantastiska system, som nu växer med tusentals abonnenter och anknytningar varje dag runt hela världen, är fria individers fria företagsamhet i det fria samhället. Det är inte alltid fråga om pengar. Där har Johan Lönnroth rätt. Det är fråga om engagemang som ingen politiker har styrt eller beordrat, som bryter ner nationella gränser och nationella regleringar. Den utveckling som vi nu ser tillhör det mest positiva när det gäller internationalisering, individualisering och att sprida en revolutionerande teknologis möjligheter. Jag håller gärna med Widar Andersson om att det är självklart att staten också har en roll. Just i denna fråga finns en konkret motsättning mellan socialdemokratin och regeringen. Vi har velat anslå 1 miljard kronor för en framtidssatsning, för att uppmuntra användningen av informationsteknologi på bredden i det svenska samhället. Det säger socialdemokraterna dubbel-nej till. För det första säger de nej till att man över huvud taget skall använda löntagarfondspengar för framtidssatsningar på forskning, och för det andra säger de att man skall använda dem på ett annat sätt om man trots allt skall använda dem. Inte heller i socialdemokratins andrahandsalternativ har informationsteknologin och de framtidssatsningar och den framtidssyn den företräder någon plats. Det beklagar jag. Jag skulle nästan tro att också Widar Andersson beklagar det. Så går jag över till ämnet frihet och marknadsekonomi. Widar Andersson ställer frågan till mig: Når den vidgade friheten så långt att man privatiserar Svensk bilprovning? Han ställer frågan på sin spets. Nej, men effektiviteten i ekonomin ökar i den meningen att ett enskilt ägande ofta är effektivare än ett statligt. Jag tror inte heller att Widar Andersson kan framställa det som en frihetsförlust att gå från statligt till enskilt ägande. Om t.ex. Saabs återförsäljarnät skulle överföras från enskild till statlig ägo skulle Widar Andersson tvingas hävda att det är en frihetsvinst för samhället. Om han hävdar det finns det ingen gräns för de socialistiska ambitionerna när det gäller ägandet av företagen. Då vidgar man ju friheten genom att förstatliga så mycket som möjligt av näringslivet. Det finns som bekant nationer som har försökt det. Jag vill alls icke hävda att Widar Andersson vill att Sverige skall beträda den väg som har lett till förtryck, fattigdom och elände i de länder som har försökt. Det är i alla fall intressant att ställa frågan på sin spets. Är det så att steget från privat till statligt ägande skulle vara ett frihetssteg öppnas dörren till en socialism som förr eller senare leder till förtryck. Vad gäller den allmänna frågeställningen, dvs. hur man skall vidga möjligheten för marknadsekonomin och stärka företagandets och företagarnas möjligheter, kan jag säga följande: Det är en fråga om att få fram riktiga jobb, trygga välfärden och att stärka Sveriges position i ett Europa och i en värld som genomgår stora omvandlingar. Detta är en ståndpunkt jag inte är ensam om. Jag har på grund av att jag har en del annat att göra ännu inte hunnit läsa klart Kjell-Olof Feldts bok, men jag är klar med 90 %. Av de 90 % jag har läst håller jag med om 90 %. Han tycker nämligen i de hänseenden vi nu diskuterar samma sak. Det är bra det.
Herr talman! Egentligen har statsministern själv besvarat frågan om marknaden som överideologi i exemplet Svensk bilprovning. Det är sällan det blir så tydligt. Det är bra för debatten. Statsministern säger att effektiviteten i ekonomin har ökat. Låt så vara. Vi hade kunnat föra diskussionen på så vis. Även socialdemokratiska regeringar har ibland sålt och ibland förstatligat. Vi har lagat efter läge. Men statsministerns hela ideologiska överbyggnad går ju ut på att varje vidgning av marknadens verkningskrets alltid ökar människors frihet och möjligheter. Jag citerar statsministern! Jag säger att det icke är sant. Det skapar onödiga blockeringar och onödiga låsningar i svensk politik, som minst av allt behöver dessa låsningar. Jag återkommer till Kjell-Olof Feldt. Statsministern säger att han kan hålla med om 90 % av det som står i boken. Jag skulle tro att det är något överdrivet. Jag har till skillnad från statsministern läst 100 %. Jag skulle tro att statsministern ser att det inte enbart är hurrarop för regeringens politik om han läser igenom boken och tänker efter ganska noga. Socialdemokraterna agiterar för arbete, utveckling och demokrati i Europa -- ett initiativ där 20 socialdemokratiska partier, stora företagarintressen och fackliga intressen verkligen siktar framåt för att på allvar kunna åstadkomma en positiv utveckling i ett Europa som alltmer riskerar att hamna på världens bakgård. Jag känner som socialdemokrat att jag befinner mig på klassisk mark. Jag skulle gärna hälsa statsministern välkommen på den marken också, om det råder samsyn i den frågan. Herr talman! I en av grundlagarna -- i regeringsformen -- anges i det vi kallar ändamålsportalen att det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det är förpliktigande ord som grundlagsfäderna lägger på våra axlar. Det finns naturligtvis en motsättning här. Statsministern pratar om motsats. Jag talar om motsättning och konflikter som något mycket utvecklande. Det finns en motsättning -- en konflikt -- mellan grundlagens ord om demokrati och statsministerns anförande, som jag har citerat i min interpellation. Han säger där att vi varje sekund värderas och bedöms på världens valuta och kapitalmarknader, att vi varje dag och vecka prövas av dem som i företag runt om i världen har att avgöra var de skall förlägga sina satsningar på framtiden. Jag påstår inte att statsministern har fel. Med en flytande lågstatuskrona, med en frätande hundramiljardersränta att betala på statsskulden och med ett ännu inte utbyggt demokratiskt och politiskt samarbete i Europa är vi till stor del utlämnade till kapitalmarknaden. Så är det, men skall vi vara belåtna med det? Vad finns det för alternativ? Det är på det området som statsministern så flagrant och så skadligt sammanblandar stat, marknad och samhälle.
Herr talman! Carl Bildt säger att den nya informationsteknologin bryter ned socialistiska system. Vi har diskuterat begreppet socialism förut. Det är riktigt att diktaturer av alla möjliga slag är rädda för den nya informationsteknologin. Vi är helt överens om det. Men det gäller inte bara diktaturer i den traditionella meningen, utan det gäller också stora koncerner. Jag är övertygad om att också företag av typ IBM har varit rädda för den spontana kollektivistiska utveckling som har skett utanför deras kontroll. Det har inom parentes också funnits en oro inom den europeiska unionen för Internets spontana kollektivistiska utveckling. Man har desperat försökt samla ett antal byråkrater som skall skapa ett alternativ till Internet, och det har i stort sett varit ett enda misslyckande. Carl Bildt hade inte kunnat skicka sina elektroniska postbrev till exempelvis Helmut Kohl eller Balladur. Carl Bildt säger också att det är fria entreprenörer som har utvecklat Internetsystemet. Det har faktiskt till mycket stor del handlat om statligt eller federalt anställda vid olika amerikanska universitet. De har utvecklat systemet spontant och vid sidan av alla vinstintressen. Visst har det också funnits ett antal små entreprenörer som har satsat pengar på det, men i huvudsak har det skett vid sidan av såväl staten som marknaden. I förra interpellationsdebatten påpekade jag att den ursprungliga socialistiska och marxistiska idén faktiskt var att staten skulle dö bort. Socialismen var inte staten. I den moderna informationsteknologin ägs många av de nya små företagen av de anställda kollektivt utan privatkapitalistiska ägarintressen. Jag skulle till sist ändå vilja höra statsministern erkänna att det kan finnas ett frihets och demokratiproblem också i privata företag. Är det ett problem att en mångmiljardär genom att placera sina miljarder kors och tvärs över nationsgränserna kan slå sönder varje ekonomisk-politisk plan som det i demokratisk ordning har fattats beslut om av riksdagar, parlament och regeringar?
Herr talman! Jag tror faktiskt inte att det är så som Johan Lönnroth säger på slutet. Det finns nog heller ingen som har tittat på hur de internationella kapitalmarknaderna fungerar som tror att det är så. Man har gjort mycket omfattande studier om hur kapitalrörelserna sker och vad som är bakgrunden till dem. Det finns olika enskilda aktörer, men det finns inga aktörer som ensamma kan förklara rörelserna. Det som styr är marknadens bedömning sekund för sekund av utvecklingen i en tilltagande globaliserad ekonomi. Denna globaliserade ekonomi innebär bestämda restriktioner men också möjligheter för den lilla nationen. Läs Feldts bok! Om man avviker får man problem, men om man är konkurrenskraftig i denna globaliserade internationella ekonomi har man också sprudlande nya möjligheter som den inskränkta, omgärdade nationalstaten aldrig någonsin haft. Det viktiga för oss är att se på den möjlighet som ett litet, kompetent och utåtriktat land med en internationell tradition har i detta omvandlingsskede och inte vara rädda och blicka bakåt. Vi måste se på Sveriges olika möjligheter. Det leder mig över till den fråga från Johan Lönnroth som via mig egentligen skulle vidarebefordras till Widar Andersson. Varför går Socialdemokraterna emot den framtidssatsning som vi nu vill göra på informationsteknologin? Finns det något rimligt skäl, i synnerhet som hela stödpunkten för Johan Lönnroth och Widar Andersson i debatten är att staten trots allt har en viss roll? Jag håller med om detta. Men när jag föreslår en roll för staten när det gäller en av de allra viktigaste framtidssatsningarna säger Socialdemokraterna nej, antagligen därför att pengarna skall användas till någonting som mer har rötter i det gamla. Det är där som socialdemokratin oftast finns. Den nya teknologin innebär nya möjligheter för marknadsekonomi och frihet. Det är inte någon tillfällighet när regeringen i Kina, som fortfarande ansluter sig till socialismen, i fru Theorins efterföljd försöker att förbjuda parabolantennerna. Det gör man inte bara därför att det kommer TV program med obehagligt innehåll via dessa parabolantenner, utan också därför att digital information kommer genom dessa. Där kommer Internet, fax och allt möjligt som staten inte kan kontrollera. Om vi skall använda Internet som ett exempel, är det symbolen för individen. Det är rätt som Johan Lönnroth säger. Det är universitetsanställda på forskningsinstitutioner som har utnyttjat den teknik som funnits där till egna initiativ. De var aldrig planerade, och egentligen aldrig förutsedda. Dessa personer har utvecklat detta jättelika system, där nu Sverige genom en del insatser -- min blygsamhet förbjuder mig att säga vilka -- har blivit en av de nationer som har uppmärksammats mest i världen, eftersom vi ligger så pass långt framme när det gäller att satsa på den här teknologin och dess möjligheter. Det är en spontan utveckling av fria individer i det fria samhället, och den drivs av fria företagare. Det har ingenting med gammaldags socialism och kollektivism att göra, tvärtom. Det hotar i stort sett allt som förknippades med det gamla. Så återigen till Widar Andersson. Vi tar fallet med Svensk bilprovning som ett konkret exempel. Det är klart att det är bra för ett samhälles utveckling om dess ekonomi fungerar bra. Det är därför vi sprider ägandet i Svensk bilprovning, eller vad det nu är. Det leder också till större möjligheter för friheten och välståndet. Det gläder mig att Widar Andersson inte -- jag hade i och för sig inte förväntat mig det -- hamnade i debattfällan att framställa steget tillbaka, om Socialdemokraterna i någon slags återställaroffensiv skulle vilja återföra Svensk bilprovning i statlig ägo, som någon slags frihetsreform. Då skulle man återgå till en gammal socialism som åtminstone de relativt tillbakaträngda delar av det socialdemokratiska partiet som vill förnya säkert icke skulle acceptera. Ett samhälle som har ett stort mått av frihet och möjligheter för individer, för familjer och för företagare är enligt min mening ett samhälle som har bättre möjligheter att utvecklas både som välfärdssamhälle och som ett samhälle med siktet inställt på framtiden. Riksdagen har, med stöd av förslag från regeringen, skyldigheten att stifta lagar, fastställa ramar och regler, och att svara för sådant som icke kan svaras för på annat sätt. Det handlar om statens och den offentliga maktens olika kärnfunktioner men också om sådant som är viktigt för den offentliga och den enskilda välfärden. Den gamla doktrinen att utbyggnaden av den offentliga maktutövningen och utbyggnaden av den offentliga tjänsteproduktionen automatiskt leder till ett bättre samhälle är förpassad bort. Nu inser vi att en vidgad roll för den fria ekonomin och det fria samhället leder till ett bättre samhälle.
Herr talman! Statsminister Bildt är förvisso en pådrivande natur som i mångt och mycket har blickarna riktade mot framtiden. Problemet är att statsministern också på ett sätt lever i symbios med motståndet mot mycket nytt. Carl Bildt lever i symbios med mycket av EU motståndet. Han lever i symbios med en stor del av hela den förändringsberedskap och de förändringsförberedelser som faktiskt sveper genom landet, men som borde svepa fram ännu mycket mer, och som framför allt på ett helt annat sätt skulle nå in i varje hem och varje hus. Att statsministern har hamnat i den positionen och i den situationen har väldigt mycket med sammanblandningen av marknad, stat och samhälle att göra. Hemma i Hassela säger de gamla att de ''går fram på'' samhället. De sitter på sofforna utanför kiosken, rynkar sina pannor, funderar och diskuterar stort och smått. ''Gå fram'' är ett gammalt uttryck som bl.a. kan härledas från hur de fria medborgarna går fram på demokratins arena för att lösa allmänna och gemensamma problem. Efter Johans Lönnroth och statsministerns föredragning skulle jag tro att Internet är ett nytt internationaliserat sätt att ''gå fram'' i samhället. Det kan utvecklas till det. Men samhället är någonting annat. Människorna har oerhört mycket mer djup, känslor, idéer, insikter och möjligheter än vad vare sig stat eller marknad kan erbjuda. En helt förtingligad människa, som bara tänker på köp och sälj, eller en helt förstatligad människa, som går som en pavlovsk hund och styrs av bidrag, vad är det för vision? Vad är det att hålla i handen i framtiden? Nej, samhället handlar om oerhört mycket mer. Det finns stora problem i vår världsdel när vi nu står inför ett EU-medlemskap. Jag själv är en varm förespråkare för just detta medlemskap. Det är problem som världens alla kapitalmarknader inte kan lösa ensamma, som inte staterna kan lösa ensamma och som inte heller medborgarna i samhället kan lösa ensamma. Det är massarbetslösheten, fattigdomen, folkmord i Bosnien, nästan legal narkotika i länder som Holland och Schweiz, och det är på gång i Spanien. Det är återuppståndna kommunistregimer i Ungern och nyfascister i Italiens regering. Många frågar sig, och det med rätta: Vad skall vi där att göra? Då duger det inte, statsministern, att enbart tala om att det är marknaden och den fria ekonomin som nu sveper som en vind över landet och över världen. De gamla i Hassela, som ''går fram på'' samhället undrar var deras plats blir.

Herr talman! Carl Bildt talar om att på den nya moderna kapitalmarknaden avgörs transaktioner sekund för sekund. Det är de anonyma små marknadskrafterna som verkar. Det är en myt som har blivit mycket utbredd. Jag skall gärna tala om den myt som fanns för ganska länge sedan om den perfekta planekonomin, som också byggde på en oerhört abstrakt modell av den stora datamaskinen som kunde räkna ut allting i detalj. Det finns en motsvarande fundamentalistisk marknadsmodell som fortfarande styr statsministerns tänkande. Den moderna kapitalmarknaden är inte en perfekt modellmarknad av den typ som beskrivs i läroböckerna. Det handlar om ett ganska litet antal aktörer som har tillgång till information före alla andra. De råkar få reda på att den amerikanska presidenten han snubblat på mattan, eller vad det nu är, och så placerar de om sina pengar med hänsyn till det och kan göra miljardklipp. Den abstrakta modellen över den perfekta marknaden bygger på allas tillgång till likvärdig information. Så är det definitivt inte. Det är en ojämlik, monopoliserad marknad vi talar om. Varför är Widar Andersson skeptisk till framtidssatsningen på informationsteknologi med löntagarfondsmedel? Jag skall inte försöka svara för Widar Andersson, men jag kan själv uttrycka litet skepsis, som jag gjorde i den fråga som jag ställde till statsministern. Nu har Kommunikationsdepartementet lämnat ut till ett antal konsultbolag att forma strategin för denna informationsteknologiska satsning. I min interpellation frågade jag varför vi här i riksdagen inte får fatta ett beslut om hur den här framtidssatsningen skall se ut. Varför lägger man över detta på ett konsultbolag och en stiftelse där vi, valda ledamöter i Sveriges riksdag, har mycket små möjligheter att påverka hur det skall formas och ge det en jämlik inriktning så att alla verkligen får tillgång till den nya teknologin, som bl.a. Al Gore brukar tala om i sina anföranden? Det är kanske litet tjatigt, men jag vill än en gång fråga statsministern: Finns det inga exempel på demokratiska problem, kanske rentav diktaturer, i privata företag med privata ägare?
Herr talman! Låt mig svara på den frågan. Privata företag styrs icke enligt den parlamentariska demokratiska modellen. Så är det. Det sker inte heller i den enskilda familjen. Där kan styrelseformerna vara något annorlunda, som vi alla är mer eller mindre medvetna om. Visst finns det problem i marknadsekonomin, både med vad vi kan kalla marknadsinperfektioner och strävan efter karteller och monopol, som vi vet finns. Det är bl.a. därför som vi under denna mandatperiod har sett till att vi har fått en konkurrenslag som är både effektivare och modernare än den som Sverige hade tidigare. Så till den del av meningsutbytet med Widar Andersson som jag inte riktigt fångade upp. Jag har som påpekats drivit en del av debatten här. I den svenska debatten har man så länge talat om samhället när man menar staten. Det är fel. Det var ett utflöde av en gammal kollektivistisk och socialistisk ideologi som i det successiva sammansmältandet av stat och enskilt såg vägen till framtiden. Staten är en sak -- och när jag talar om staten menar jag det offentliga, stat landsting och kommuner. Den är viktig. Den skall värnas och vårdas. Den har sina kärnfunktioner och andra funktioner som inget fritt, civiliserat och mänskligt samhälle kan vara utan. Men lika sant som detta, är att den stat som försöker lägga under sig hela samhället blir en stat som förtrycker -- icke befriar -- människorna. Det är också sant att samhället inte enbart är stat och inte enbart marknad, som Widar Andersson påpekar. Det finns sådant som inte är stat och sådant som inte är marknad. Widar Andersson började sitt första inlägg med att referera till Där talade jag bl.a. om betydelsen av de små nära gemenskaperna, familjen, vänkretsen och arbetskamraterna. De som sitter där på soffan i Hassela och talar minnen om hur det var och uppskattar vänskapen är inte stat eller marknad. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar även för detta. Är det någon som har företrätt denna tes med kraft i svensk debatt är det väl Hans Zetterberg i den moderata framtidsrapporten för några år sedan. Det finns inget bra svar på varför socialdemokratin är emot framtidssatsningen och informationsteknologimiljarden. Vi arbetar nu intensivt i IT-kommissionen med dessa frågor. Vi skall ha sammanträde kl. 16.00 i dag. En av de frågor som vi nu tar upp är självfallet det europeiska sammanhanget. I Bryssel i går presenterades den s.k. Bangemannrapporten där EU-staterna diskuterar vilka satsningar som de skall göra och framför allt behovet av avregleringar och framtidssatsningar. En preliminär bedöming av Bangemannrapportern kontra vad vi håller på med i IT-kommissionen är att vi ligger före. Vi har bättre förutsättningar, men vi behöver öka vår ledning om vi verkligen skall nå upp till målet att bli en av de ledande nationerna i världen när det gäller varje form av användning av de nya teknologierna senast år 2010. Jag hoppas att vi kan vara eniga om att inte ge avkall på den ambitionen.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig om regeringen är beredd att häva hemligstämpeln på en handling som spelade en framträdande roll i 1968 års valrörelse. Det gäller en UD-rapport i augusti det året, som -- enligt vad den dåvarande regeringen uppgav -- skulle innehålla bevis för det olämpliga i ett förslag som folkpartiledaren Sven Sveriges regering skulle göra ett uttalande till stöd för Tjeckoslovakiens självbestämmanderätt. Svaret på Lennart Rohdins fråga är ja. Utrikesministern har beslutat att sekretess ej skall gälla för uppgifterna i rapporten i fråga, som är en skrivelse från ambassadör Rössel i Belgrad den 17 augusti 1968. Jag skall strax återge det relevanta avsnittet i skrivelsen. Men låt mig först påminna om bakgrunden. Sovjetunionens regeringschef Alexei Kosygin besökte Sverige den 10--13 juli 1968.

Dessa militära påtryckningar stod i uppenbar strid mot vad Kosygin utfäst sig till vid mötet i Sverige. I en kommentar den 26 juli sade Sven Wedén: ''Det skulle stå i god överensstämmelse med den svenska regeringens principiella hållning beträffande uttalanden i betydelsefulla internationella frågor med ideologisk innebörd, om statsminister Tage Erlander och hans kolleger vill göra ett uttalande till stöd för det tjeckoslovakiska folkets självbestämmanderätt. En fortsättning på hittillsvarande tystnad från regeringens sida kan leda till missförståndet att den svenska neutralitetspolitikens innebörd förändrats.'' Sven Wedéns förslag möttes av stark kritik från den dåvarande regeringen. Olika skäl anfördes för att ett uttalande skulle vara olämpligt. Samtidigt var det sedan några år tillbaka en huvudlinje i svensk utrikespolitisk doktrin, att ett neutralt land med Sveriges ställning hade en särskild förpliktelse att med kraft stå upp till försvar för folkrättens regler, när mindre stater utsattes för rättsstridiga påtryckningar från supermakternas sida. Denna huvudlinje lämnades alltså obeaktad under de veckor då ledningen i Kreml övervägde fördelar och kostnader med en ockupation av Tjeckoslovakien. Efter invasionen den 21 augusti föranledde detta nya frågor om skälen till regeringens tidigare tystnad. Utrikesminister Torsten Nilsson meddelade då vid en TV-sänd presskonferens tillsammans med statsministern den 5 september, att han tillställt Sven Wedén en kopia av en ''ytterligt hemlig rapport'' som innehöll ''de direkta bevisen på att det skulle ha försvårat situationen för den tjeckoslovakiska ledningen om vi gjort några uttalanden''. Utrikesministern hemställde att Sven Wedén i egenskap av ansvarig politiker skulle träda fram offentligen och tala om för svenska folket om han även i fortsättningen vidhöll den kritik mot regeringen som han hittills tillåtit sig. Sven Wedén svarade senare samma dag att rapporten enligt hans mening inte innehöll någonting av betydelse för den aktuella frågan. Eftersom handlingen var hemlig, var han emellertid förhindrad att redogöra för skälen till sin bedömning. Statsminister Erlander riktade kraftiga angrepp mot Sven Wedén för den ''omdömeslöshet'' som han påstods ha visat genom förslaget om ett svenskt uttalande och för hans ''förvillelse'' att inte dra sig ur debatten ens när regeringen gett honom chansen genom att tillställa honom ''en diplomatisk handling som klart stöder regeringens bedömning''. Enligt Erlander hade det inträffade gjort det nödvändigt att ''ta en debatt med folkpartiledaren över grundvalarna för vår utrikespolitik'' på samma sätt som med Jarl Hjalmarson 1959. Frågan var ett av huvudämnena under valrörelsens enda duell mellan Erlander och Wedén, en TV-sänd debatt i Så långt bakgrunden. Ambassadör Rössels depesch till utrikesministern den 17 augusti återger uppgifter som hon inhämtat vid samtal med två ledande företrädare för det jugoslaviska utrikesdepartementet. Uppgifterna avsåg vad president Tito fått höra av tjeckiske partisekretareraren Dubcek vid sitt besök i Prag den 9--11 augusti. Redogörelsen fyller sju sidor. Det avsnitt som kom att spela en sådan roll i den svenska debatten omfattar dock bara en enda mening. Det lyder: ''Tjeckerna hade, i lika hög grad som de uppskattat det jugoslaviska och rumänska i olika former och sammanhang uttalade stödet, varit tacksamma över att västvärlden avstått från uttalanden, som kunde gett om än aldrig så litet och klent motiverat berättigande för ingripanden av allvarligaste slag.'' Om värdet i denna uppgift för att belägga tjeckernas inställning till svenska stöduttalanden kan man genast göra ett par konstateranden. Det första är att uppgiften om tjeckernas påstådda betänkligheter mot stöduttalanden visar sig gälla uttalanden från ''västvärlden''. Ingen svensk officiell företrädare skulle år 1968 ha kommit på tanken att räkna det neutrala Sverige, mitt i den heta Vietnamdebatten, till ''västvärlden'' i ett utrikeseller säkerhetspolitiskt sammanhang. Ett andra konstaterande är att om tjeckerna till äventyrs skulle ha haft några betänkligheter mot stöduttalanden från neutrala stater som Sverige eller Österrike, så skulle de ha framfört dem direkt till oss, inte till jugoslaverna. Det finns emellertid inga spår av några sådana meningsyttringar från tjeckisk sida, vare sig i rapporteringen från vår ambassad i Prag eller i uppteckningar av vad tjeckiska diplomater i Stockholm sade till UD. Det finns för närvarande inte heller något spår av att man från svensk sida själv frågat tjeckerna om deras eventuella synpunkter på stöduttalanden från svensk sida. Sammanfattningsvis kan man alltså slå fast, att den åberopade uppgiften i ambassadör Rössels rapport saknar varje värde för det syfte i vilket den utnyttjades. När den dåvarande regeringen påstod att den hemligstämplade rapporten innehöll ''direkta bevis'' på det olämpliga i ett svenskt uttalande till stöd för Tjeckoslovakiens självbestämmanderätt, gav den en felaktig bild av vad rapporten faktiskt innehöll. Angreppet på Sven Wedén i 1968 års valrörelse är enastående i modern svensk politik. Det har aldrig förekommit att en svensk regering sökt skada oppositionsledaren genom en ohållbar tolkning av ett dokument som gjorts oåtkomligt för kritisk granskning genom hemligstämpling.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag vill understryka att jag är mycket glad över och mycket nöjd med statsministerns svar. Det innebär en fullständig upprättelse av den dåvarande folkpartiledaren Sven Wedén. En fullständig upprättelse för, som statsministern själv uttryckte det, en person som utsattes för något ''enastående i modern svensk politik''. Vi är naturligtvis många som djupt beklagar att det skulle ta nästan 26 år innan denna upprättelse kunde ske, och att den inte skulle komma förrän 18 år efter Sven Wedéns alltför tidiga bortgång. Han fick inte uppleva upprättelsen för en djup oförrätt, som han själv givetvis var medveten om hela tiden, men aldrig kunde åstadkomma själv. Han fick inte heller uppleva att svensk socialdemokratis maktmonopol bröts efter 40 år, några månader efter hans bortgång. Ett maktmonopol som i hög grad förklarar det exempellösa personangrepp som riktades mot Sven Wedén i valrörelsen 1968 med hjälp av de maktinstrument som regeringsmaktens innehavare disponerar. Herr talman! Vi är många som hade förmånen att få uppleva Sven Wedén som ledande och stridbar liberal talesman för grundläggande värden som frihet och demokrati. Sven Wedén var en glödande frihetskämpe. Sven Wedén var ingen opportunist, som slets med av tillfälliga opinionsstormar. Jag var själv som ung liberal vid den tiden djupt engagerad i Vietnam-rörelsen. Vi var många likasinnade som beklagade att Sven Wedén inte rycktes med i vårt engagemang. Men jag försäkrar, att vi var flera som kände en djup respekt för Sven Wedéns orubbliga principiella övertygelse. Utvecklingen i Indokina efter krigets slut visade ju också att det fanns anledning till en analys som inte bara gick i svart och vitt. Valrörelsen 1968 var en av mina första valrörelser som aktiv folkpartist. Tet-offensiven i Vietnam, mordet på Martin Luther King, studentrevolten som började på Paris gator och mordet på Robert Kennedy var alla händelser som gjorde djupt intryck på mig och formade mycket av grunden för min politiska världsbild. Men ingenting hade en så djupgående betydelse som Warszawapaktsinvasionen i Prag den 21 augusti och det som därpå följde. Det sätt på vilket den socialdemokratiska regeringen och partiledningen missbrukade regeringsmaktens instrument i en för dem besvärlig debattsituation visar på riskerna med alltför långt maktinnehav. Det förklaras säkerligen av att de inblandade i alldeles för hög grad såg det rättmätiga kravet på solidaritet med en liten nations kamp för sin självständighet som ett smutsigt debattknep i en inrikespolitisk maktkamp. Men var och en som kände Sven Wedéns engagemang vet att det föll på sin egen orimlighet. De som inte kunde drömma om att en demokratisk svensk regering kunde göra sig skyldig till ett sådant maktmissbruk förleddes nog till att misstänka att Sven Wedén ändå var ute i ogjort väder. Den avsedda effekten uppnåddes, säkert långt utanför det socialdemokratiska lägret. Herr talman! Det var inte bara Sven Wedéns omutliga engagemang för frihet och demokrati som låg bakom hans krav på solidaritet med det hotade Tjeckoslovakien. Som Hans Lindblad visat i sin nyligen utkomna bok ''Jag var för snäll'', fanns sedan gammalt ett särskilt starkt engagemang för Enligt Hans Lindblad blev det skamliga utlämnandet av Tjeckoslovakien till Hitler i samband med Münchenavtalet 1938 kanske den händelse som starkast berörde den unge Sven Wedén. I München trodde de aningslösa och vankelmodiga ledarna för Västeuropas största demokratier, England och Frankrike, att de kunde köpa fred genom att gå den tyske tyrannen till mötes. ''Fred i vår tid'' utropade den engelske premiärministern Neville Chamberlain, när han återvände från München. I efterhand har det visat sig att München för Hitler framstod som beviset på demokratiernas svaghet inför hotet om hänsynslöst våld. För Sven Wedén blev, enligt Hans Lindblad, Sovjets invasion i augusti 1968 en grym repris av det han upplevt 30 år tidigare, med samma tjeckoslovakiska folk som offer. Herr talman! Som ingen annan europeisk statsman har den tjeckiske presidenten Vaclav Havel, som var ett av de offer för invasionen 1968 som aldrig kunde tystas, påtalat att demokratierna inte får glömma innebörden av München 1938. Knappast någon kan bättre än Vaclav Havel göra jämförelsen mellan demokratiernas vankelmod och ängslan 1938 och det som fått ske i Bosnien i över två år. 1993 frågade Vaclav Havel hur förintelsen kunde ske. Svaret blev: ''Demokratins misslyckande. Det var eftergifternas politik -- det som i mitt land brukar kallas Münchenandan.'' ''Tjeckerna minns väl det yttrande som en demokratisk statsman fällde strax innan han undertecknade Münchenavtalet - -. Han var, sade han, bestört över att hans landsmän grävde skyttegravar och provade ut gasmasker ''på grund av ett gräl i något avlägset land mellan folk som vi inte vet ett dugg om.''' Herr talman! Sven Wedén glömde aldrig innebörden av München 1938. Låt aldrig oss andra glömma! Jag tackar än en gång statsministern för ett mycket välkommet svar!

Herr talman! Vi har i statsministerns svar på Lennart Rohdins interpellation fått ett uppseendeväckande exempel på hur information från hemligstämplade dokument i ett känsligt läge under en valrörelse kan användas för att göra hårda angrepp på en politisk motståndare, i det här fallet folkpartiledaren Sven Wedén. Vid presskonferensen som Lennart Rohdin talar om sade ju Tage Erlander tillsammans med Torsten Nilsson att rapporten från ambassaden i Belgrad var ytterligt hemlig. Det sakliga underlaget för den uppfattningen var enligt min mening svagt. Tydligen gjordes detta uttalande i en klar avsikt att hindra Sven Wedén från att använda rapporten i klarläggande syfte. Sven Wedéns bedömning att rapporten inte innehöll något av betydelse för den aktuella frågan är snarast ett understatement. I själva verket talar rapporten närmast för ett stöd för Sven Wedéns linje om ett uttalande till stöd för det tjeckoslovakiska folkets självbestämmanderätt. Från Jugoslavien fick man ett sådant stöd. Det uttalade man sig mycket positivt om. Sveriges ställning som alliansfri stat hade gjort det högst naturligt att agera på samma sätt. Man kan inte tolka den socialdemokratiska aktionen på annat sätt än att det befanns vara lämpligt att i valrörelsen ifrågasätta Sven Wedéns omdöme i en fråga där hemligstämpeln bakband honom. Om detta agerande hade varit en engångsföreteelse, skulle det möjligen kunna glömmas, men så var ingalunda fallet. I Neutralitetspolitikkommissionen, som offentliggjordes för ett par månader sedan, finns ytterligare exempel. Här tar man upp den socialdemokratiska regeringens information till riksdagen och konstaterar att statsminister Tage Erlander under en riksdagsdebatt med Jarl Hjalmarsson i november 1959 uppgav att förberedelse för mottagande av militärt bistånd från västmakterna var helt uteslutet. Kommissionen konstaterar att den socialdemokratiska regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbereda ett sådant bistånd. Det har man dessutom gjort under lång tid. Man framför t.o.m. kritik av att statsminister Erlander och försvarsminister Vougt vid ett tillfälle år 1951 gick för långt i kontakterna med den brittiska regeringen på det här området. Erlanders uttalande gav en medvetet felaktig bild av vad som faktiskt förekommit. När Tage Erlander debatterade med Jarl Hjalmarsson använde han dessutom en rigid formulering och ifrågasatte Jarl Hjalmarssons uppslutning bakom neutralitetspolitiken. Bakgrunden till denna debatt var grälet om FN-mandatet för Jarl Hjalmarsson hösten 1958. För var och en som läser denna långa debatt, framstår helt klart att statsminister Tage Erlander hade en klart politisk målsättning med sitt uttalande. I detta syfte vilseleddes riksdagen på samma sätt som väljarna vilseleddes av statsminister Erlander under valrörelsen 1968. I båda fallen var det utomordentligt allvarligt. Man kan fråga sig hur ett sådant missbruk skall kunna förhindras i framtiden. Jag vill fråga statsministern om han är beredd att medverka till att åstadkomma detta. För balansens skull kanske jag även skall fråga honom om han har några lik i garderoben.
Herr talman! Låt mig ta Ivar Virgins fråga först, eftersom jag tycker att den är viktig. Vi vet vad som har hänt. När vi nu har fått möjlighet -- det är märkligt att det inte har skett tidigare -- att offentliggöra Agda Rössels rapport, framstår det som ännu mera uppenbart än vad jag tror att det har varit för alla som tidigare har satt sig in i denna fråga att det var ett orättfärdigt och skamligt angrepp som man utsatte Sven Wedén för i valrörelsen 1968. Vi vet också vad som hände Jarl Hjalmarsson 1959. Det har dokumenterats och utvärderats av den s.k. Neutralitetspolitikkommissionen. Det finns ytterligare uppgifter som skulle kunna tillföras den bilden. Sådana här saker inträffade förr. Som Lennart Rohdin sade är det möjligt att de var ett exempel på att ett parti hade suttit vid makten alltför länge och ansåg att det kunde missbruka sanningen för att tjäna sitt politiska syfte. Under dessa år fördes inte heller en tillräckligt fri utrikes och säkerhetspolitisk debatt. Utrikes och säkerhetspolitiken var ofta reducerad till doktrindeklamationer. Regeringen som förväntades vara kunnig -- det skall den vara -- förväntades veta sensationellt mycket mera än vad alla andra förväntade sig information om. Så är det icke. Centrala fakta och centrala bedömningar i ett lands grundläggande utrikes och säkerhetspolitik måste alltid vara tillgängliga -- tillgängliga för öppen debatt och för öppet ifrågasättande. Det är det som leder till att utrikes och säkerhetspolitiken får en folklig demokratisk, parlamentarisk förankring som gör att den kan stå stark i de tider då den måste stå stark, nämligen när den utsätts för påfrestningar. De synder som begicks i det förgångna var inte bara synder gentemot de personer som drabbades utan innebar också en försvagning av möjligheterna för Sveriges utrikesoch säkerhetspolitik i känsliga lägen. Så till vad som faktiskt inträffade. Lennart Rohdin beskrev sin egen situation vid år 1968. Låt mig beskriva min. Jag stod i Prag i människomassan när Tito kom. Han hyllades inte därför att han var tyst utan därför att han sade vad han tyckte, även om Tjeckoslovakiens rätt till frihet, självbestämmande och makt över sitt eget öde. Han hyllades för detta av Tjeckiens och Slovakiens folk och av världen i övrigt. Den svenska regeringen hade gjort en utrikespolitisk felbedömning. Efter premiärminister Kosygins besök i Sverige i juli hade man börjat uttala sig på ett sätt som nästan innebar att man gick i god för den sovjetiska ledningens goda intentioner genemot reformprocessen i Tjeckoslovakien. Detta var desto mer anmärkningsvärt, eftersom premiärminister Warszawapakten i Warszawa som resulterade i det famösa Warszawabrevet. Det var ett brev med krav på ideologisk underkastelse som ledde direkt fram till den Brezjnevdoktrin som kom att motivera invasionen. När denna felbedömning uppenbarade sig mitt i valrörelsen då stridsvagnarna rullade in -- natten mellan den 20 och 21 augusti 1968 -- är det klart att regeringen även inrikespolitiskt befann sig i ett prekärt läge. Det var då man gjorde det som inte får göras. Med utnyttjande av den hemliga rapporten försökte man bli av med Sven Wedén -- en trovärdig politiker och seriös utrikespolitiker som dessutom just då hade fått rätt i den mest centrala utrikespolitiska frågan. Jag tror att man lyckades. Man hade nämligen etablerat ett slags utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt monopolställning genom frånvaron av fri debatt tidigare. Att man lyckades innebär inte att det man gjorde blev mindre skamligt -- snarare mer. Det är bra att detta kan ställas till rätta nu. Som ett tillägg till vad Ivar Virgin sade, vill jag säga att det har blivit en del offentliga diskussioner efter Neutralitetspolitikkommissionens rapport om uttalandet att Erlander lämnade en medvetet felaktig bild till riksdagen angående den militära samverkan mellan Sverige och andra länder. Någonstans stod att läsa att detta skulle tolkas som en kritik av den dåvarande utrikesministern Östen Undén. Så kan det som har sagts rimligtvis inte tolkas.

De kom icke från utrikesminister Östen Undén. De kom icke från Utrikesdepartementet. De tillkom i det inrikespolitiska köket. Det är intressant, vilket Neutralitetspolitikkommissionen konstaterade, att de försvann sedan. När Sven Andersson återkom i utrikespolitiska redogörelser under 60-talet fanns de inte med. Men det är värt att notera att de återkom igen den 2 februari 1970 när statsminister